Herr talman! Kjell-Olof Feldt inledde med att säga att jag svartmålar och att han har hört samma klagolåt förut. Jag ägnade mig mest åt EG och energipolitik den här gången. I den mån jag berörde de ekonomiska utsikterna återgav jag bedömningar från finansministerns eget specialistinstitut konjunkturinstitutet. Efter att ha hört Kjell-Olof Feldt kan jag referera honom också: Ingen dans på rosor, uppgifterna är svåra och utmaningarna är många. Det sägs nu att Sveriges ekonomi är överhettad. Är det då inte konstigt att tillväxten nästa år inte väntas bli större än 1,5 96? I nominella termer kan produktionsökningen i Sverige jämföras med vad som sker i andra länder, men av denna blir det mindre real tillväxt, mer inflation. Jag tycker att detta visar att problemen främst finns på ekonomins utbudssida i form av stora skattekilar och hårda regleringar. Jag håller med finansministern om att det inte behövs någon åtstramning, eftersom detta i socialdemokratisk uttolkning alltid betyder höjda skatter, och sådana flyttar främst sparande från hushåll till det allmänna. Det var intressant att notera de ord som finansministern uttalade om vikten av ett ökat hushållssparande. Vad vi behöver göra är att avreglera och sänka skatterna, något som vi skapar utrymme för genom besparingar. Om jag alltså har noterat vissa uttalanden i dag, som jag inte känner igen från tidigare debatter, om behovet av avreglering för att få olika marknader att fungera bättre, så måste jag vara besviken över att finansministern, nästan i samma andetag som han talar om att marginalskatterna skall sänkas, säger att han är beredd att ta tillbaka pengarna igen nästa år. Hur kan det medverka till en lugnare löneutveckling? Enligt konjunkturinstitutet stiger lönekostnaderna både i år och nästa år med 7,5 20. Det är mer än antagandet i det s.k. katastrofalternativet från långtidsutredningen och budgetpropositionen. Låt mig påminna Feldt om hur han själv beskrev katastrofen i årets finansplan: ”Vid den högre löneökningstakten beräknas prisstegringarna bli 5—6 procent per år både 1988 och 1989. Detta medför en betydligt sämre ekonomisk utveckling 1989. — — — BNP-tillväxten kommer därmed att praktiskt taget avstanna.” Och vidare: ”Endast en dämpad kostnadsutveckling kan — — — förhindra att vi tvingas in i en inflationistisk utveckling, med försämrad sysselsättning och sjunkande levnadsstandard som oundviklig konsekvens.” Min fråga är då: Vilka åtgärder, mera konkret, avser finansministern att nu vidta för att lindra verkningarna av den utveckling som han själv bedömt som oundviklig?

Herr talman! Finansministern inledde med att säga att det var samma visa som tidigare, och jag måste få returnera bollen. Det var precis samma visa som tidigare i den första hälften av finansministerns anförande. Särskilt måste jag få reagera mot att finansministern envisas med att upprepa påståendet att den borgerliga politiken medvetet skapade arbetslöshet. Jag tycker att det vore dags att finansministern undvek att föra fram sådana medvetet falska påståenden. Finansministern förutspådde också att det skulle bli samma bild om tre år. Det gjorde mig mycket bekymrad, måste jag säga. Vad han då medgav var att under tre års framtida socialdemokratiskt regerande kommer man icke att kunna göra någonting åt dagiskön för småbarnsföräldrar, man kommer icke att kunna göra någonting åt operationsköerna för många äldre personer, man kommer icke att göra någonting åt näringsförbudet för kvinnor, man kommer icke att göra någonting åt det skattesystem som jag kritiserade och man kommer icke att göra någonting åt de alldeles för höga prisökningarna. Det var en utomordentligt bekymmersam beskrivning som finansministern därigenom gav. Inledningen hängde inte riktigt ihop med själva anförandet. För en gångs skull kom senare litet information om vad socialdemokraterna tänker sig när det gäller det framtida skattesystemet. Det var ovanligt många ord men tyvärr inga som helst siffror. Det fanns inga besked om vilka procentsatser socialdemokraterna tänker sig då det gäller marginalskatterna. Jag skulle därför vilja fråga om det faktiskt är så att socialdemokraterna nu är intresserade av att alla alltid skall få behålla hälften av en inkomstökning. Vidare skulle jag vilja höra om finansministern är intresserad av att ha ett automatiskt skydd mot att inflationen smyghöjer skatten. Det är ju föga värt att hålla på och sänka marginalskatten, om den fortgående prisökningen ständigt puttar upp människor igen i högre inkomstklasser och därigenom ger dem högre skattesatser. Om löneutvecklingen skenar i väg, sade finansministern, blir det mera åtstramning sedan. Det är faktiskt redan nu så att utvecklingen håller på att skena i väg. Jag skulle därför vilja fråga finansministern: Hur stor lönekostnadsökning nästa år skall det bli för att finansministern skall anse att det är hans skyldighet att reagera för att dämpa prisutvecklingen och kostnadsutvecklingen?

Herr talman! Kjell-Olof Feldts historieskrivning lämnar en hel del övrigt att önska, för han glömmer alltid bort att under de icke-socialistiska regeringsåren bjöd socialdemokraterna över på nästan varje punkt vid behandlingen av de kriser som då fanns. Slutsatsen är ändå, om man ser det hela i ett längre perspektiv, att trots den industriella lågkonjunktur som Sverige befann sig i under de icke-socialistiska åren klarade sig Sverige bättre än omvärlden. Nu går det ganska bra för Sverige och det går bra för omvärlden, men Sverige klarar sig sämre än omvärlden. Detta bör i varje fall leda till att Kjell-Olof Feldt inte skall försöka slå sig för bröstet så som han vill göra. När det gäller sparandet säger finansministern att det måste bli bättre möjligheter att spara och att det behövs en bättre fördelningspolitisk profil. Det låter ju bra. Vi får se vad det blir av detta. Det krävs att finansministern inte går emot förslagen om höjt grundavdrag, skatterabatt och sänkt matmoms, om han skall göra trovärdigt att han tänker leva upp till vad han säger. Det är intressant att höra Kjell-Olof Feldts nya beskrivning av den fulla sysselsättningen. Före valet var det full sysselsättning överallt. Nu finns det en nyans — att det inte är full sysselsättning runtom i landet. Nästa steg är väl att man börjar tala om, vad som förekommer i form av ökad förtidspensionering och ökad indirekt arbetslöshet, förhållanden som i dag leder till att arbetslösheten i många regioner är exakt lika hög som den var under de icke-socialistiska åren, som av en del beskrivs som det mörkaste av det mörka. Den socialdemokratiska politiken innebar först devalvering — det var en sådan som genomfördes — och sedan har det varit fråga om högre inflation i Sverige än i omvärlden, lägre produktivitetsökning och en försämrad bytesbalans. Under debatten här i dag har energifrågor diskuterats. Det finns anledning att påminna om effekterna av Tjernobylolyckan. Utgår man från resonemanget att reaktorn i Tjernobyl skulle ha varit särskilt dåligt skött, skall vi komma ihåg att det har hänt katastrofer även i anläggningar som den i Harrisburg, som skötts av välutbildade ingenjörer. Det är en myt att det elände som drabbat Sverige genom olyckan i Tjernobyl skulle ha orsakats av en enstaka företeelse bland ryska kärnkraftverk.

Herr talman! Nu har uppoffringarna skett — uppoffringarna för den socialdemokratiska regeringen och för samhället. Ur ett arbetarklassperspektiv frågar man sig då: När kommer resultatet? Inte var det något större resultat som finansministern här kunde redovisa. Det främsta budskapet var lägre löner i stort sett. Eftersom man tillämpar ett generellt snitt på lönerna i dag blir det så, att regeringen samtidigt satsar på den marknad där löneskillnader verkligen befrämjas. Vad som har hänt under de senaste avtalsrörelserna är att klyftorna mellan arbetarna har ökat, liksom när det gäller mellangrupperna. Det är egentligen en fantastisk utveckling. Hur skall man komma till rätta med denna utveckling? Jo, man vill begränsa de vanliga arbetarnas löner hela tiden. Det är alltså budskapet från den socialdemokratiska regeringen efter alla uppoffringar, devalveringar och ansträngningar för att hålla igen. Något svar måste väl ändå regeringen ge. Är det verkligen huvuduppgiften för den socialdemokratiska regeringen att ha västvärldens lägsta löner, dvs. konkurrenskraft? Det måste det ju vara, om man nu vill satsa på dessa marknadskrafter som man så gärna vill satsa på. Vi har också problemet med de skatteförslag som regeringen lägger fram. Nog tror jag att finansministern måste ta till litet mer av sitt pedagogiska kunnande för att förklara för de svenska arbetarna att de som tjänar över 200 000-300 000 kr. får flera tusen kronor mer i skattesänkning än en vanlig industriarbetare. Det måste vara en stor pedagogisk uppgift för finansministern att klara av detta, om det kan ha någonting att göra med rättvisa och jämlikhet framöver i samhället. Man kan naturligtvis jämställa kapital och arbete i beskattningshänseende. Men vad hjälper detta, när man följer marknaden och underlättar för de mer väletablerade i samhället i dag? Man arbetar konsekvent i den riktningen. Man säger också att det går bra för Sverige. Man räknar upp allt det som är plustecken i dag. Men baksidan, som också finansministern var inne på, är bl.a. socialförsäkringskostnaderna. Den ohämmade tillväxt som marknaden kräver och som regeringen understödjer skapar nya kostnader i form av utslagna människor och sociala problem — en oändlig karusell hos de vanliga, enkla arbetarna och deras familjer. Detta kostar samhället pengar. Då är det väl inte att undra på att resurserna inom vård, omsorg och skola inte räcker till, om vi skall ha ett rättvist och jämlikt samhälle.

Herr talman! Vi har nyss utkämpat en valrörelse, där motståndarna till miljöpartiet försökte måla upp nidbilder av vad vi egentligen ville, för att på det sättet skrämma väljarna. Det var ingen särskild framgångsrik taktik. Om jag var rådgivare till socialdemokratin skulle jag inte förorda taktiken att försöka raljera bort vår EG-kritik. Den är alltför allvarlig för det. Vi har inte krävt att man skall säga-upp frihandelsavtalet. Vi är positiva till samarbete mellan människor i Europa på annat håll. Vi är positiva till studieutbyte och forskningssamarbete. Vi är givetvis också positiva till ekonomiskt samarbete på vanliga, normala och rimliga villkor. Det vi har motsatt oss är det allmänna principbeslut som innebär att Sverige i praktiken överför beslutsrätten över större delen av den nationella politiken och ekonomin till EG-organ. Dagens Industri rubricerade i går en intervju med Olof Allgårdh, chef för EG-informationssekretariatet: ”Ingen ny svensk lag utan att snegla på EG”. Han säger: ”I praktiken innebär det att ingen ny svensk lag kommer att stiftas, utan att man först sneglat på EG.” Detta är — eller hur, Kjell-Olof Feldt — ett sätt att delvis beröva denna riksdag sin grundlagsfästa lagstiftningsmakt. Det kan denna riksdag givetvis göra — beröva sig själv makten. Men då skall det ske enligt gällande grundlag. Det är på denna punkt vi reagerar. De praktiska konsekvenserna av detta gav jag några exempel på som Kjell-Olof Feldt väljer att vifta bort. Jag tror att det är ett allvarligt fel att göra så. Människor ute på arbetsplatserna, i bostäderna, när de konsumerar, när de handlar, när de köper maskiner osv., kommer i konkret handling att uppleva vad denna EG-anpassning verkligen innebär för dem i form av försämringar. Vad vi reagerar kanske allra mest mot är att ni smyger oss in i ett medlemskap. Jag vill citera näringsutskottets nye ordförande, Lennart Pettersson: Ett icke osannolikt scenario är att vi exempelvis åt 2010 så nära vuxit samman ekonomiskt med Västeuropa att vi på det ena eller det andra sättet organisatoriskt är med i EG. Det är alltså meningen att vi genom dessa hundratals små beslut mer än hittills skall skapa ett fait accompli. Då kommer man ännu mer än vad Kjell-Olof Feldt gör i dag att resignerat säga: Vi har inget val — vi måste bli medlemmar. Skriver Kjell-Olof Feldt under på Lennart Petterssons uttalande eller inte? Kan Kjell-Olof Feldt lova att vi inte kommer att gå med i det europeiska monetära samarbetet? Kommer kronan att ersättas av ecu eller ej? Kommer Bengt Dennis i framtiden att få några efterträdare eller ej?

Herr talman! Jag uttryckte verkligen ingen förhoppning om att Anne Wibble och Lars Tobisson skulle fortsätta med den monotona klagolåten i tre år till. Vad jag hoppades på var motsatsen, att vi under de kommande tre åren skulle kunna föra en debatt om svensk ekonomi som denna ekonomi faktiskt ser ut och utan den professionella klagokör som Wibble-Tobisson har blivit under gångna år. Jag tror att vi eventuellt skulle kunna nå ett bättre resultat genom något slags meningsutbyte — en och annan skulle kanske t.o.m. kunna kalla det intellektuellt meningsutbyte — om vi ansträngde oss. Det var detta jag menade. Det handlar alltså inte om något försök att vika från de utfästelser som vi har gjort och det ansvar som vi har när det gäller brister och missförhållanden i vårt samhälle. Sedan tror jag att jag måste säga en del saker till Lars-Ove Hagberg. Kommunister älskar att framträda som de enda sanna talesmännen för arbetarklassen, så även Lars-Ove Hagberg. Det låter ju ståtligt. Hagberg menar sig slå vakt om arbetarnas intressen när han säger nej till sänkta marginalskatter. Han säger sig kämpa för arbetarnas rätt när han lovar att stora vinster skall förvandlas till höjda löner. Jag tror att jag har fler partikamrater som är arbetare än vad Lars-Ove Hagberg har. Jag tror t.o.m. att jag i min politiska verksamhet träffar fler arbetare än Lars-Ove Hagberg göra. Därför vill jag redovisa följande erfarenhet från den gångna valrörelsen. Även arbetare vill ha lägre marginalskatter. Pappersarbetare som går skiftgång har i år en inkomst på mellan 140 000 och 150 000 kr. De har i dag en marginalskatt på 50 90. Sänker vi inte marginalskatterna framöver kommer dessa pappersarbetare om ett par år att ha en marginalskatt på 64 I. Vad de sade till mig var faktiskt att de ville ha lägre marginalskatter. De tyckte att de skulle få mer över när de tog den hårda skiftgången och nattarbetet. Detta tyckte de — särskilt när de började få klart för sig att de kanske bara skulle få 36 kr. kvar av hundralappen. Ännu mindre följer dessa arbetare med kommunisterna i kravet på att ytterligare höja marginalskatterna. Det var ju vad ni i varje fall delvis och i början av valrörelsen hävdade var kommunisternas linje. Låt mig sedan ta detta med vinsterna. Jag har hört från Lars-Ove Hagbergs företrädare i de här debatterna under alla år att vinsterna är så stora att lönerna måste upp. Hagberg uppträder som om alla löntagare i Sverige var anställda i högvinstföretag. Så är det förvisso icke. En och en halv miljon arbetar i stat, kommun och landsting, och där görs det inga vinster. Varje kostnadsökning utöver en rimlig nivå slår igenom i krav på höjda skatter eller inskränkningar av servicen. Vi har inget annat sätt att ta pengarna på än att höja skatten eller inskränka på verksamheten. Ytterligare en och en halv miljon löntagare jobbar i småföretag inom handel, distribution och service. Där finns det inga stora vinster. Det är att lura folk om man pekar ut Volvo, SKF och ASEA och säger att vinsterna där skall räcka för att höja lönerna för fyra miljoner löntagare — eftersom bara några hundra tusen jobbar i de företagen. Effekterna av detta kan vi se. Det är därför vi försöker tala om för löntagarna: Driver vi upp löneökningarna för mycket blir det inflation eller skattehöjningar, och det drabbar faktiskt arbetarna mer än någon annan grupp. Visst kan man säga att lönerna har stigit för litet. Jag kan tycka att reallönerna har stigit för litet i Sverige, men de nominella lönerna har stigit med 40 96 de senaste fem åren, vilket är dubbelt så mycket som i våra konkurrentländer. Men inte har det blivit mycket i form av ökade reallöner — de kommer ju ur ökad produktion, ökad produktivitet. Det är, herr talman, trots allt tur att arbetarklassen inte följer Lars-Ove Hagberg. Jag har sett spåren av er politik i andra sammanhang. Det är faktiskt att lura Sveriges arbetare att tro att höjda löner plockar vi ur träd som inte ger någon frukt. Gunnar Björk hade en del synpunkter på försvaret och en del punkter där han ville ha besked. Vi är i och för sig i ett läge där vi skall diskutera hur vi skall göra med försvaret, men när jag lyssnade till Gunnar Björk kom jag ihåg det som anges i de nationalekonomiska grundböckerna, nämligen nödvändigheten av att prioritera. Det är ett ord som även i politiken är ganska omtyckt. Prioritering betyder att välja mellan olika alternativ. I de nationalekonomiska textböckerna brukar man använda ett övningsexempel där läsaren skall välja mellan smör och kanoner. Det går i själva verket tillbaka till den gamle Bismarck. Gunnar Björk vill ha mer kanoner, så mycket står alldeles klart. Men han vill också ha mer smör. Och nu är frågan: Skall vi ha både mer smör och mer kanoner, vem skall då betala? I våras finansierade centern sina reformer med sänkt matmoms. Är det vad ni tänker göra igen? Då blir det varken smör eller kanoner. Lars Tobisson och jag hittar faktiskt varandra på en punkt i dag, nämligen i uppfattningen att många av den svenska ekonomins problem finns på det som ekonomerna kallar utbudssidan, dvs. att vi måste få fram fler människor som vill och kan arbeta, företag skall fungera effektivare, vi måste få bort flaskhalsar, dålig konkurrens, monopol som driver upp priser, regleringar som också gör det. Vi har sådana. Men samtidigt tror jag att vi skiljer oss åt. Vad jag har insett är att sådana åtgärder kan vara bra, men det tar tid innan man ser effekt i ekonomins sätt att fungera. Vad jag har att invända mot moderaterna är att ni har försökt inbilla svenska folket att, för att ta ett exempel: ”Bara man sänker skatterna slipper man bedriva stabiliseringspolitik”. — Det trodde Ronald Reagan också, och han lämnar efter sig världens största statsskuld. Det tar tid innan åtgärder av det här slaget ger effekt. Under tiden måste man bedriva stabiliseringspolitik, och det kan hända att i denna stabiliseringspolitik ingår höjda skatter för att man skall undvika något ännu värre. Slutligen några ord till Per Gahrton, som råder oss att inte angripa miljöpartiet för hårt. Men jag tycker att mitt angrepp i all sin fumlighet gav en viss effekt. För nog slog Gahrton till reträtt! I hans anförande handlar det om att Sverige skulle i allt underordna sig byråkraterna och politikerna i Bryssel. Vi skulle i stort sett inte ha någonting kvar att bestämma. Nu handlar det om hur leksakerna skall vara konstruerade och om arbetsmiljön. Det är viktiga områden, där vi inte vill offra väsentliga värden. Men det är faktiskt inte detsamma som det Per Gahrton predikade, ack så vältaligt, i sitt inlägg, nämligen att om vi samarbetar med Västeuropa avskär vi oss från resten av världen. Vi går in i ett fort, sade han, med taggarna utåt. Det är en fullständigt felaktig beskrivning både av EG och ännu mycket mer av svensk utrikespolitik. Inte heller skulle vi, om vi avstår från samarbetet, ha en oerhörd suveränitet och kunna fritt bestämma vilken sysselsättning vi skall ha, vilken välfärd vi skall ha osv. Vi vet att vi får kämpa oss till välfärd och annat. Det har vi alltid fått göra, och jag är rädd för, herr talman, att miljöpartiets entré i riksdagen inte kommer att ge oss några gratisbiljetter vad gäller resan fram till full sysselsättning och ökad välfärd. Det får vi socialdemokrater arbeta vidare med. Låt mig ge Per Gahrton ett råd: Det är bättre att begränsa retoriken än att förlora sakinnehållet i sin politik.

Herr talman! Jag skall genast skingra finansministerns olust över vad han uppfattade som en entonig klagolåt från min sida. Finansministern sitter väl stadigt i stolen nu? Jag skall faktiskt ge honom en eloge. Jag har aldrig hört honom mer medveten om flaskhalsarna och stelheten, om behovet av att göra olika marknader mer flexibla och effektiva, kort sagt att arbeta på ekonomins utbudssida i stället för att försöka styra efterfrågan. Det är ett stort framsteg, som jag tacksamt noterar. Men helt nöjd får man inte vara. Det finns onekligen en del oklarheter vad gäller skattepolitiken — förutom detta att regeringen fortfarande talar om att skattetrycket skall hållas oförändrat. Så sent som under vårriksdagen ansågs det ofrånkomligt att totalfinansiera varje skattesänkning genom att höja andra skatter. Men under valrörelsen sade plötsligt både statsministern och finansministern att skattesänkningar och andra reformer inte längre behöver betalas. Kjell-Olof Feldt erkände t.o.m. ett tankefel när han tidigare hade hävdat att totalfinansierade sänkningar av inkomstskatten skulle underlätta lönerörelsen. Det är ett markant åsiktsbyte som, om det står sig, verkligen förtjänar mer uppmärksamhet. Vi moderater har ofta sagt att sänkta marginalskatter får en tillväxteffekt som kompenserar åtminstone en del av inkomstbortfallet för det allmänna. Det är alltså bra om Kjell-Olof Feldt har anslutit sig till den uppfattningen. Men låt mig fråga, som ett test på detta: Är finansministern beredd att ändra direktiven till de sittande skatteutredningarna, som är ålagda att följa principen om totalfinansiering? Om jag har förstått regeringens talesmän under valrörelsen rätt skulle tillväxten kunna finansiera inte bara skattesänkningar — där kan jag hänga med — utan även förlängd semester och ökad föräldraledighet. De reformerna skulle alltså inte heller behöva betalas. Men där är det faktiskt svårare att se sammanhanget. Kortare arbetstid betyder en minskning av tillväxten. Hur skall det kunna finansieras med ökad tillväxt? Ligger det måhända ett litet tankefel av finansministern även här? Visst vore det bra med mer flexibla arbetstider, men totalt sett måste vi i Sverige arbeta mer och inte mindre om vi skall klara våra åtaganden till pensionärerna och annan social trygghet. Jag noterade att finansministern uttalade sig för att ge pensionärer större möjlighet att förvärvsarbeta genom att angripa de orimliga marginaleffekter som de drabbas av. Det är bra. Det skulle befrämja tillväxten. Men hur kan förkortad arbetstid bekostas med en tillväxt som just därmed reduceras? Jag ser med spänd förväntan fram mot svaret. Var de nya idéerna under valrörelsen bara dimridåer som, när de nu lättar, blottlägger att skattetrycket trots allt kommer att inte bara vara oförändrat utan också skärpas?

Herr talman! Jag skall be att få återkomma till det mest akuta problemet, nämligen det med de höga prisökningarna och den ekonomiska utvecklingen, som konjunkturinstitutet och riksbankschefen upprepade gånger har varnat för. Det är alltså nu som är problemet. Jag vill beskriva för finansministern vad han har för val. Han kan välja att göra ingenting. Det förefaller att vara det som han själv är mest trakterad av. Det har beskrivits i ordalag som lättsinnigt och ansvarslöst — inte av mig utan av honom själv gentemot några andra. Det är det första alternativet. Det andra finansministern kan göra är att faktiskt vidta några ekonomiskpolitiska åtgärder för att gripa sig an med det som även i regeringsförklaringen uppmärksammades som ett allvarligt problem, nämligen de stora prisökningarna. Men då måste han svika det budskap som gavs i valrörelsen. Min tolkning av finansministerns val mellan dessa båda, föreställer jag mig, ganska otrevliga ting är att han ändå med ganska snabba steg nu närmar sig den gamla linjen, om jag får kalla den så, nämligen den som han drivit här i kammaren, att han gärna vill försöka göra någonting, inte bara sitta med armarna i kors. Det är som sagt den linje han har drivit här i kammaren. Den gällde fram till en månad före valet. Jag skulle gärna vilja få veta om finansministern anser att det är en riktig tolkning, att han nu skyndar sig tillbaka till denna linje som gällde fram till ungefär den 18 augusti och att han alltså i valet mellan lättsinne och ansvarslöshet resp. att svika valbudskapet väljer att svika valbudskapet. Om detta är en riktig tolkning skulle jag gärna vilja att finansministern något preciserade de kommande ekonomiskpolitiska åtgärder som han ändå aviserat. Vad handlar det om för skattehöjningar? Blir det trots allt den höjning av momsen som han hade med i sina kalkyler så sent som i april/maj i år? Eller kan finansministern nämna något om vad slags omprövningar av utgiftsprogram som det handlar om enligt regeringsdeklarationen? Det rör sig om ganska stora belopp, och finansministern har själv tidigare sagt att utgifter på så där en å en och en halv miljard kan man väl klara med litet vanligt gnet, även om det inte har lyckats så bra. Men när det handlar om stora belopp, fem sex miljarder, eller ännu mer, måste man plocka fram pengar på något sätt. Därför vill jag veta: Hur kommer dessa pengar att plockas fram, antingen nu eller i januari?

Herr talman! Finansministern påstod att jag älskar att framställa mig som arbetarnas talesman. Det har jag väl en viss rätt att göra. Det är kanske en viss skillnad mellan att träffa och skaka hand med arbetare och att leva tillsammans med dem. Det ger kanske en viss skillnad i erfarenhet. Apropå inflytande så kandiderade ju herr finansministern och jag i samma valkrets. Finansministern minskade sina röster, medan jag ökade mina. Jag vet inte vad vi skall dra för slutsatser av det valresultatet. Jag tror att Kjell-Olof Feldt underskattar den här frågan: Kan vi fortsätta att ha det så i samhället att rättvisan och jämlikheten sätts på undantag? Det är detta som är det oroande i arbetarrörelsen. Det är på något sätt som att dumpa arbetarrörelsen och låta några helt försvinna. Kanske en tredjedel av människorna inte har något parti i arbetarrörelsen mer än vpk som företräder deras intressen. Det tycker jag är mycket allvarligt. Det är klart att en industriarbetare som tjänar 140 000-150 000 kr. skall ha skattesänkning, men varför i herrans namn skall de högavlönade ha flera tusen kronor mer i skattesänkning? Jag är helt överens med finansministern om, och jag skulle kunna göra upp om det, att vanliga industriarbetare skall få en skattesänkning, men finansministern envisas med att vilja ge de högavlönade ännu mer. Den statliga personalpolitiken, och det gäller även landstingens och kommunernas personalpolitik, kopierar ju med stöd av regeringen den privata sidans personalpolitik att det skall vara större löneskillnader. Det är det som oroar arbetarrörelsen i dag. Dessutom är det inte någon fullständig sanning att stora företag tjänar massor med pengar och att små företag har låga vinster. Det är inte sant, det vet finansministern mycket väl. Därför måste vi i första hand få upp lönerna för de vanliga arbetarna, de lågavlönade. Men den ekonomiska politiken går i dag absolut rakt emot detta. Finansministern måste väl ändå inse att vi inte kan fortsätta att bygga samhället på den här grunden. Jag har också förstått att finansministern har varit orolig över att de vinster som förekommer i dag inte används till sådana investeringar som de borde användas till. Jag anser att det är fråga om en alldeles för dålig placering av de vinster som finns i dag. Framför allt borde de gå till den offentliga konsumtionen. Om man skulle få till stånd en skatteuppgörelse är det mycket viktigt att se till att vinstmedlen kommer offentlig konsumtion till godo. Men vad finansministern under lång tid har motarbetat är att man vid varje form av avtal skall se till att de är inflationsdämpande. Det vill man aldrig nappa på. Man sätter i stället sina lönetak. Fundera på förslaget om inte varje överskridande av prisökningar på en viss procent skulle ge direkt utslag i lönekuvertet hos den vanlige arbetaren! Jag undrar hur de som sätter priserna då skulle göra i fortsättningen. Jag tror att det vore det mest effektiva sättet för regeringen och arbetarrörelsen att se till att dämpa inflationen. Vi får se vad regeringen tänker göra.

Herr talman! I mitt första anförande ställde jag frågan till finansministern varför han så kategoriskt är emot kravet på att också ta in miljömålet som delmål i den ekonomiska politiken. Det är symptomatiskt att jag inte får något svar på den frågan. Jag vill ta upp frågeställningen om smör och kanoner. Det är klart att det är bra om man kan få båda delarna, men man måste naturligtvis göra en avvägning. Vad jag försökte få finansministern till var att fundera litet över effekterna av att vid ett visst tillfälle inte anslå pengar — på sikt kan det ju bli dyrare. Finansministern har ju ett ansvar för försvarsindustrin. Vi kan ta försvarsvarven eller flygindustrin som exempel. Om man inte fattar beslut om pengar nu, så kan det leda till att man får gå ut och sätta sig i knät på NATO-länder och köpa till ett högre pris. Sådan är situationen när det gäller delar av robotindustrin. Men där kommer notan om elva år. Jag tycker att finansministern borde ha en åsikt om detta, alldenstund man enbart kritiserar dem som ger underlaget. Jag tycker att försvarsministern och finansministern inte tar sitt ansvar för det underlag som hittills har presenterats. När det sedan gäller detta att centern försökte finansiera sin alternativbudget i januari med matmoms vill jag säga att det inte alls är korrekt utan mer var tänkt som ett skämt. Vi finansierar vår alternativbudget med en uranskatt av miljöoch energipolitiska skäl. Det var det sätt som vi använde för att finansiera vår budget, och det borde ha kunnat antas av andra radikala krafter som säger sig arbeta för en bättre miljöoch energipolitik.

Herr talman! Jag får väl förstå att finansministern inte hinner svara på allt. Det kommer väl fler debatter då vi får veta om näringsutskottets ordförande Lennart Pettersson är representativ för partiet, när han spår att vi kommer att i praktiken vara EG-medlemmar år 2000. Vi får väl senare veta om vi skall gå med i det europeiska monetära samarbetet EMS, om vi skall ersätta kronan med ECU och vad som är på gång. Låt mig ta upp frågan om full sysselsättning. Finansministern säger att han tror att socialdemokratin ensam får kämpa för full sysselsättning. Vi har i valrörelsen öppet sagt att om det är någonting vi uppskattar hos socialdemokratin, så är det just att man har prioriterat full sysselsättning och att man har lyckats bra med det i Sverige. Hur har man burit sig åt? Att man har lyckats beror på — det säger socialdemokraterna själva — den ekonomiska politik man har fört. Vi är i viss mån beredda att ge ett erkännande för det. Arbetslösheten i Sverige är mycket låg jämfört med den i EG-länderna, där den i genomsnitt är 10 26. Hur har man kunnat hålla arbetslösheten på ungefär 1,5 90 i Sverige? Jo, rimligen för att man har kunnat föra en viss ekonomisk politik. Hur kan man föra den? Jo, genom att man har makt att bestämma över skatter, finanspolitik, valuta osv. Hur skall det gå i framtiden? Det är den frågan jag har ställt här och som finansministern raljerar bort med att säga att han inte är allsmäktig. Ulf Jakobsson, ekonom, skriver i en bok som kommit ut nyligen att frågan är om det över huvud taget är möjligt för Sverige att kombinera en fast växelkurs med full sysselsättning. Vad skall hända? Skall vi behålla den monetära makten i landet? Skall vi behålla finansmakten i landet eller skall vi samordna den med EG på ett sådant sätt att den svenske finansministern, den svenska regeringen och den svenska riksdagen inte kan påverka den? Det är ju detta som den här debatten handlar om. Jag förstår att det måste vara besvärligt för en finansminister att erkänna detta, eftersom han så att säga delvis medverkar till att administrera sin egen avlövning och praktiska avgång från den reella makten, men det är faktiskt det som pågår. Vi vill därför ha svar på hur långt ni tänker gå. Om ni inte tänker gå hela vägen, när tänker ni då bromsa? Hur går det i så fall med harmoniseringen som skulle ske hela vägen ut? Detta innefattar mycket allvarliga frågor. I Dagens Industri står det att EG skall avskaffa de nationella kraftbolagens monopol inom EG. Vi skall givetvis harmonisera vår verksamhet även på den punkten. Detta gillar fransmännen, eftersom de då kan fritt exportera sin kärnkraftsel över hela den inre marknaden. Skall vi köpa fransk kärnkraftsel, är det meningen, eller skall vi sätta upp handelshinder mot detta? Hur går det då med harmoniseringen? Detta är bara en av hundratals frågor som svenska folket kommer att få sig kastade i ansiktet de närmaste åren. Jag försäkrar: Det kommer inte att gå för er att klara den debatten med den taktik som finansministern har visat här i dag! Detta är allvarliga frågor, och de kräver allvarliga svar.

Herr talman! Låt mig till Lars Tobisson och Anne Wibble säga följande. Ni upprepar nu igen det fullständigt ogrundade påståendet att jag och Ingvar Carlsson under valrörelsen skulle ha gått omkring och sagt att skattesänkningar och reformer inte behöver betalas. Jag hade en debatt här i kammaren med Anne Wibble för några veckor sedan. Jag lovade henne då att i fortsättningen aldrig tala om att finansiera någon reform, om hon kunde belägga med något citat eller med något annat underlag var hon har hört eller sett detta uttalande från mig och Ingvar Carlsson. Hon hade ingenting att säga om detta i dag. Visligen avstod hon från att direkt upprepa påståendet, även om hon hakade på Lars Tobisson. Om jag än en gång skall redovisa denna fråga så är syftet med sänkningen av inkomstskatterna 1989 att ge ökad köpkraft åt landets löntagare, och för den delen också åt landets företagare, så att skattesänkningen kan ersätta löneökningen. Då kan man inte dra in denna ökade köpkraft genom att samtidigt höja andra skatter. Det är emellertid möjligt att detta inte fungerar, att vi trots skattesänkningen får så stora löneökningar att den samlade effekten på ekonomin, efterfrågan, konsumtionen och bytesbalansen blir sådan att kombinationen av sänkt skatt och löneökningar blir mer än vad ekonomin etc. tål. Vi har också under dessa gångna sex år envist hävdat att reformer måste betalas. Det är ju det som vi har sagt. Jag vill påstå att jag vet bättre än de flesta, i varje fall bättre än Lars Tobisson och Anne Wibble, vad det innebär att se till att reformer betalas. Hade jag inte vetat det, hade inte budgeten sett ut som den gör i dag. Hur är det då med föräldraförsäkringen? Det är nämligen den reform som vi utlovade som får statsfinansiella konsekvenser. Det är klart att det fanns de som sade att vi socialdemokrater måste göra som de borgerliga partierna. När vi lovar en förbättring av föräldraförsäkringen måste allt ske 1989, för de borgerliga lovar ju ett vårdnadsbidrag som kostar 8 miljarder kronor och som skall genomföras på ett enda år. Jag vill upplysa de närvarande om att socialdemokratin aldrig har lovat en så stor reform under så kort tid. Ni påstår att ni kunde genomföra den. Det fanns naturligtvis de som sade att om vi socialdemokrater skulle gå ut i valrörelsen och tala om alternativ till utbyggd föräldraförsäkring, då måste vi gå minst lika fort fram som de borgerliga partierna. Men det fanns andra som sade: Nej, låt oss dra ut på reformen över hela mandatperioden, så att kostnaderna begränsas till 2 miljarder kronor per år. Då skulle vi ha en chans att klara reformen utan att behöva kräva höjda skatter för att finansiera den. Sådan var uppläggningen och sådan är uppläggningen fortfarande. Detta betyder att reformen faktiskt betalas genom de inkomster som vi får. Hade vi emellertid valt den hastighet i reformlöftena som de borgerliga partierna var redo att välja, då hade det inte gått att klara en ökning av överföringarna till barnfamiljerna med 8 miljarder, utan då hade vi varit tvungna att ta till ganska brutala åtgärder, ungefär på det sätt som de borgerliga fick ta till ganska brutala åtgärder för att klara sin reform. Jag hoppas därmed få ett slut på detta, förlåt herr talman, något enfaldiga påstående att jag skulle gå omkring och säga till svenska folket att reformer inte behöver betalas. Jag måste verkligen ha misstagit mig beträffande det intryck jag gjort på denna församling, om jag framstår som helt renons på allt ekonomiskt förnuft. Lars-Ove Hagberg fortsätter i gammal god stil: Det är bara att höja lönerna, det tjänar alla på. På en punkt vill jag ändå klargöra förhållandena. När han säger att mitt besked till landets löntagare nu är att de skall få lägre löner, då är detta ett i grunden falskt uttalande. Faktum är ju att reallönerna stiger. Mitt bekymmer är att se till att reallönerna fortsätter att stiga utan att samtidigt driva fram så stora prisstegringar som nu är fallet. I år räknar vi med att de nominella lönerna ökar med drygt 7 20. Det betyder att lönerna ökar 1 å 2 96 mer än inflationen. Sedan 1983 har reallönerna för en genomsnittlig löntagare i Sverige ökat med 7 26 och det är resultatet av vår politik. Att uppmana folk att driva på den nominella inkomststegringen i tron att det ger höjda reallöner är att försöka lura svenska löntagare. Vi rör oss i rätt riktning. Vi har inte tagit igen allt det som förlorades under 1970-talets kris, det är sant, men vi har rört oss åt rätt håll och det har lett till ganska väsentliga förbättringar, och lägre löner är det definitivt inte fråga om. Ja, Gunnar Björk, vi fick höra att det nu är uranskatten som skall finansiera smöret och kanonerna. Uranskatten är skatten på det uran som inte längre skall användas i de kärnkraftverk som centern vill lägga ned. Centern vill lägga en skatt på uran som inte längre skall finnas i Sverige. Ack ja, det är centerns finanspolitik! Per Gahrton, jag tror att vi har en stor upplysningsuppgift framför oss och en stor informationsuppgift att hålla svenska folket underrättat om våra överväganden beträffande integrationen i Europa, hur förhandlingarna går och vilka ställningstaganden vi gör. Regeringen känner att det är en oerhört viktig uppgift att informera människor i vårt land så att de verkligen inser vad som pågår, så att de skall kunna ta ställning till vad som görs och för att vi skall få stöd för vår politik. Det är möjligt att jag missförstod Per Gahrton, så mycket bättre i så fall, men han startade på en nivå som verkade innebära att varje närmande till EG i formen av ekonomiskt samarbete skulle innebära att vi frånsade oss all självständighet i den ekonomiska politiken. Rätten att föra en ekonomisk politik kommer vi att behålla lika väl som EG:s medlemsländer i dag för den mest varierande politik utifrån de politiska och andra förutsättningar som råder i resp. land. Den rätten kommer att bestå, Per Gahrton, men också vårt beroende av fri och öppen handel — det är grundläggande — och ekonomisk samverkan med våra närmaste handelspartners i Europa. Tre fjärdedelar av vår utrikeshandel sker med Västeuropa. Det är ett grundläggande faktum som vi inte kommer ifrån vad vi än tror om världen utanför Europa och dess möjligheter att utvecklas i det långa perspektivet. Herr talman! Jag avstår från varje försök att sammanfatta denna debatt. Jag vill bara göra följande reflexion, när jag ser närvaroantalet i denna kammare. Jag tror att det här är ett nytt lågvattenmärke för närvaron av riksdagsledamöter när det gäller ekonomiska debatter. Jag tar på mig det fulla ansvaret för att den tilldrar sig så litet intresse i själva riksdagen. Alla vi som har varit med i de här debatterna borde fundera över hur vi i fortsättningen skall kunna göra dem något mera intressanta, upplysande och givande även för riksdagens ledamöter. Och jag tror att i den riktningen skulle vi kunna sträva, om några av de mest våldsamma överslagen i kritiken av svensk ekonomi och bedömningen av svensk politik fördes närmare den punkt där vi kunde ha mera konstruktiva meningsutbyten om vad som faktiskt kan uträttas i svensk politik. Det finns mycket vi skulle kunna göra tillsammans i denna riksdag, där nu så många trådar börjat dras samman till en väv som visar att Sverige har en enastående chans till en ny period av tillväxt, sysselsättning och ökad välfärd. Den chansen finns faktiskt. Denna riksdag kan medverka till att landet och dess medborgare får den.

Herr talman! Vi får väl se i vad mån vi i fortsättningen av debatten kan komma fram till gemensamma lösningar och gemensamma målsättningar, som finansministern efterlyste. Jag vill bara erinra om att det krävs minst två för att komma överens. I Sverige har vi en för alla partier gemensam strävan att hålla uppe sysselsättningen och hålla nere arbetslösheten. De borgerliga partierna kan med stolthet peka på hur de under efterkrigstidens djupaste lågkonjunktur lyckades hålla arbetslöshetstalen på en mycket låg nivå, lägre än vad den därefter varit under större delen av 80-talet. Socialdemokraterna kan likaledes med stolthet peka på dagens internationellt sett låga arbetslöshetstal. Därmed kanske en och annan tycker att sysselsättningsfrågan borde kunna avföras från dagordningen. Allt tycks ju vara frid och fröjd. Så är emellertid inte fallet. Det finns mycket som oroar i dagens situation på arbetsmarknaden. Det finns mycket under den glättade ytan som borde ge anledning till allvarlig analys och nytänkande på detta område, som fortfarande domineras av de teorier som LO-ekonomerna Rehn och Meidner lanserade för efterkrigstidens arbetsmarknad. Dagens och än mer morgondagens arbetsmarknad ser helt annorlunda ut. Så sent som 1986 noterade en utredning utförd i arbetsmarknadsdepartementet att det krävdes en nästan 50 96 större sysselsättningstillväxt än den som då kunde förutses för att förhindra en fortsatt trendmässig uppgång av arbetslösheten. 1987 års långtidsutredning konstaterade att vi fortfarande befann oss långt från det sysselsättningsutfall som uppnåddes före den första oljekrisen. Det största problemet i dagsläget är snarast bristen på arbetskraft. Såväl industrin som den offentliga sektorn har i dag svårigheter att fylla vakanser. Bristen på arbetskraft i industrin hämmar investeringarna och medför att näringslivet inte kan dra full nytta av den nuvarande gynnsamma konjunkturen. Bristen på arbetskraft är inte något hastigt påkommet fenomen. Även då arbetslösheten var som högst, under åren 1982-1986, rapporterades från flera sektorer på arbetsmarknaden stora svårigheter att få tag i utbildad arbetskraft. Samtidigt kan vi konstatera att allt fler människor sett i ett längre tidsperspektiv hamnat utanför den reguljära arbetsmarknaden. Antalet förtidspensionärer har ökat kraftigt och uppgår till i runda tal 345 000. Förtidspensioner och sjukbidrag väntas i år kosta bortåt 22 miljarder kronor. Ungdomar, invandrare och många äldre har fortfarande betydande problem. Antalet personer som uppbär kontantstöd från A-kassa eller i form av KAS ligger sedan 1983 på en i stort sett oförändrad nivå, dvs. ca 330 000. Trots den låga arbetslösheten beräknas det kontanta stödet i år uppgå till inte mindre än 8,5 miljarder kronor. En del av förklaringen finns i de regionala obalanserna, men det är inte hela sanningen. Totalt är det ungefär 210 000 människor som står utanför den reguljära arbetsmarknaden. Frånvaron har under de senaste åren ökat dramatiskt och uppgick 1987 till över 23 dagar per sjukförsäkrad. I år väntas än högre sjuktal. Kostnaderna för enbart sjukpenningförsäkringen väntas överstiga 30 miljarder kronor, dvs. avsevärt mycket mer än som budgeterats. Ersättningarna från arbetsskadeförsäkringen visar en närmast galopperande utveckling. Det kan tyda på många dåliga arbetsplatser, trots en omfattande lagstiftning om arbetsmiljön och företagshälsovården. Sådana förhållanden avskräcker framför allt ungdomar. Detta är exempel på de grundläggande obalanser som vi har på den svenska arbetsmarknaden. Den senare tidens låga tal för den öppna arbetslösheten får inte förleda oss att tro att alla problem är övervunna. Det är de långt ifrån. Tvärtom finns det en uppenbar risk för att en lågkonjunktur kan få i det närmaste chockartade effekter på arbetsmarknaden. Den reviderade finansplanen varnar också uttryckligen för den ökade arbetslöshet som blir följden av den alltför kraftiga lönekostnadsökningen. Inför 1990-talet kan vi förutse att antalet ungdomar i arbetskraften minskar och att antalet 45—60-åringar ökar. Vi kan alltså förutse att arbetskraften blir mindre rörlig yrkesmässigt och geografiskt samtidigt som kraven på strukturomvandling, kompetens och flexibilitet måste vara fortsatt höga om vi skall följa med i den internationella utvecklingen. Samtidigt öppnas helt nya möjligheter på framtidens arbetsmarknad. Den styrning och kontroll av osjälvständiga arbetare och tjänstemän som tidigare präglade arbetslivet håller snabbt på att omvandlas till flexibla arbetsorganisationer, som bygger på självständiga individers kunskaper, förmåga och ansvar. Den nya tekniken skapar nya möjligheter. Nya produktions-, administrationsoch organisationsformer utvecklas i nära samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Den hierarkiska beslutsstrukturen ersätts alltmer av ett decentraliserat beslutsfattande, som innebär ökat inflytande och ansvar för de enskilda arbetstagarna. Alla är medvetna om att det är det egna företagets konkurrensförmåga som avgör dess möjligheter att erbjuda trygga och meningsfulla arbeten. De anställdas växande krav på personlig utveckling och möjligheter till delaktighet i kapitalbildningen kan då också tillgodoses, vilket är nödvändigt för att säkerställa rekryteringen. Denna utveckling är nödvändig om Sverige skall lyckas hävda sig i den internationella konkurrensen, inte minst i ett alltmer integrerat Europa. Men då krävs det också att utvecklingen inte begränsas till näringslivet. Också den offentliga sektorn måste vara i stånd att ta vara på möjligheterna. Det är inte minst en ekonomisk nödvändighet. Trots västvärldens högsta skatter och största offentliga sektor dras i stort sett hela den offentliga sektorn med allvarliga problem. Staten klarar inte sina mest grundläggande åtaganden i fråga om vår inre och yttre trygghet och säkerhet. Än mindre klarar den av sina stora åtaganden i fråga om vård och omsorg i alla livets skiften. Svårigheterna att behålla och rekrytera kvalificerad arbetskraft borde för länge sedan ha utlöst en omfattande debatt om den offentliga sektorns uppgifter och villkoren för de människor som arbetar där. Det kan då vara på sin plats att granska vad regeringen har genomfört och vad som aviserats. En ny arbetsmarknadsminister borde kunna innebära förutsättningar för en ny dynamisk utveckling. Dess värre pekar erfarenheterna hittills åt rakt motsatt håll. Ett dogmatiskt fasthållande vid gamla tankemönster riskerar att permanenta obalanserna och problemen och ytterligare försvåra omställningen till en ny tids krav och möjligheter. Regeringen vidhåller sin dogmatiska inställning till den offentliga sektorn och motståndet mot konkurrens och privata alternativ. De anställda inom den offentliga sektorn kan med fortsatt socialistisk politik endast se fram emot fortsatt detaljstyrning, bristande flexibilitet och ständigt försämrad ekonomi. Inte minst för alla de kvinnor som arbetar inom vård och omsorg innebär detta en fortsatt inlåsning i en dåligt fungerande arbetssituation med ytterligt begränsade möjligheter till utveckling och egna initiativ. Regeringen vidhåller också sin dogmatiska inställning till enskilda arbetstagares möjligheter till delaktighet i kapitalbildningen. Sociala avgifter på vinstandelssystem och krav på stopp för konvertibler skall hindra enskilda arbetstagare från att få del i företagens vinst. De fackligt styrda, kollektiva fonderna däremot skall behållas och byggas ut. I stället för att påbörja arbetet med en väl fungerande och rättvis allmän arbetslöshetsförsäkring skänker regeringen bort A-kassornas fonder på mellan 2 och 2,5 miljarder kronor till de fackliga organisationerna, utan motprestation. Den nya arbetsmarknadsministern började sitt arbete med att förutskicka reformer av den arbetsrättsliga lagstiftningen, inte i syfte att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och de enskilda arbetstagarnas ställning på arbetsmarknaden utan för att ytterligare flytta fram de fackliga politiska positionerna. Den känsliga frågan om koncernfackligt samarbete har föranlett arbetsmarknadsministern att hota tredskande arbetsgivare med lagstiftning — utan att på något sätt ens diskutera en sådan lagstiftnings effekter i samband med det europeiska samarbetet. Hot om lagstiftning föregick också den lösning av frågan om anställningsformerna på byggarbetsmarknaden som åstadkoms avtalsvägen. Däremot vill arbetsmarknadsministern inte ge invandrare arbetstillstånd under utredning av uppehållstillstånd. Inte heller vill hon medverka till att bryta de offentliga vårdmonopolen. Utvecklingen mot ett flexibelt arbetsliv skulle dessutom otvivelaktigt gynnas med en arbetstidspolitik som skapar utrymme för flexibilitet och individuell anpassning. Arbetstidskommittén, som tillsattes efter påtryckningar inte minst från de borgerliga partierna, har till uppgift att analysera konsekvenserna av olika typer av arbetstidsförkortningar och andra förändringar av arbetstiderna. Kommittén har påbörjat ett mycket ambitiöst arbete och har en hög målsättning då det gäller att få fram ett fullödigt material för bedömningar av olika reformer av arbetstidspolitiken. Det har rått samstämmighet om att frågan om framtidens arbetstider genom ny teknik, arbetsmarknadens förändrade struktur med en växande tjänstesektor och kvinnornas ökande deltagande i arbetet utanför hemmet har fått nya dimensioner. Det öppnas nya möjligheter och ställs andra krav än tidigare. Bl.a. visar en attitydundersökning att önskemålen om arbetstidsförkortningar varierar starkt inte bara mellan olika individer utan också med hänsyn till olika individers aktuella arbetsmarknadsoch familjesituation. Regeringspartiet har dock valt att helt ignorera det pågående arbetet i såväl arbetstidskommittén som semesterkommittén och den konsekvensanalys som borde föregå varje politiskt beslut. Socialdemokraterna har bundit sig för både en sjätte semestervecka och en förlängd föräldraförsäkring. Därmed har det ekonomiska utrymmet för andra arbetstidsförkortningar, såsom en kortare arbetsdag eller tidigare pension, för överskådlig framtid intecknats. För socialdemokratin var det viktigare att mobilisera de för deras valrörelse så viktiga, manligt dominerade industriförbunden inom LO, vilkas medlemmar stod besvikna och villrådiga inför alla ”affärerna”. Det gällde att till varje pris för väljarna försöka dölja hur maktkorrumperad, naken och initiativlös socialdemokratin står. Vad spelar det då för roll att en av de viktigaste framtidsfrågorna offras, den fråga som jämte löneoch skattepolitiken kan få den mest avgörande strategiska betydelsen för framtidens arbetsmarknad? Eftersom regeringen så uppenbart är ointresserad av arbetstidskommitténs arbete, utgår jag från att kommittén kommer att upphöra. På punkt efter punkt har regeringen och den nya arbetsmarknadsministern visat sin oförmåga att se de långsiktiga och strukturella problemen på arbetsmarknaden och finna lösningar. Kraven från bröderna i den egna maktapparaten väger varje gång tyngre än kraven på en väl fungerande arbetsmarknad. Medvetenheten om effekterna på arbetsmarknaden av politiska beslut inom andra politikområden har ökat under senare år. Löne-, bidragsoch skattepolitiken med låg lönespridning och höga marginaleffekter hindrar högre utbildning, kompetensutveckling och nödvändig rörlighet. Det blir helt enkelt inga pengar kvar av en löneökning efter skatt. Rekryteringen av personal till företag och branscher som behöver arbetskraft försvåras på det sättet. Det hindrar också folk att flytta till regioner som man kanske i många fall annars skulle vilja flytta till, om de ekonomiska förutsättningarna var bättre. De ekonomiska motiven för den som har blivit arbetslös att söka sig nytt arbete är ofta mycket svaga, ibland obefintliga. Utformningen av bostadssubventionerna och beskattningen av bostäder hindrar geografisk rörlighet. Utbildningspolitiken ger inte ungdomar tillräckligt goda förutsättningar att klara sig på arbetsmarknaden. En väl fungerande lärlingsutbildning — där har vi moderater under många år lämnat förslag — har ännu inte kommit till stånd. Medelåldern på nyutexaminerade högskolestudenter är hög. Mer än hälften av dem är över 25 år. Det innebär att deras yrkesverksamma tid blir kortare än vad den skulle behöva vara. Fler exempel kan anföras. Men gemensamt för dem är att socialdemokraterna även på dessa områden har visat sin oförmåga att lösa problemen. Detta är den första arbetsmarknadspolitiska debatten efter valet. Jag utgår från att arbetsmarknadsministern tar tillfället i akt att för riksdagen redovisa sin syn på politiken när det gäller en väl fungerande arbetsmarknad inför 90-talet och det nya seklet. Jag ställer ett antal frågor till henne: 1. Hur skall behovet av kvalificerad arbetskraft till industrin och den offentliga sektorn tillgodoses? 2. Hur skall inte minst kvinnorna inom de stora vårdoch omsorgssektorerna ges utvecklingsmöjligheter? 3. Vilka förändringar i skatteoch bidragssystemen ser arbetsmarknadsministern som nödvändiga för att det skall löna sig för den som i dag är ung att skaffa sig en utbildning och för den som redan har ett arbete att vidareutbilda sig och söka mer kvalificerade arbetsuppgifter? 4. Vilken syn har arbetsmarknadsministern på framtidens arbetstider? Skall de enskilda arbetarna och tjänstemännen få bestämma mer över sin arbetstid i samråd med arbetskamrater och arbetsledning, eller skall de också i fortsättningen styras av centralt fattade politiska och fackliga beslut? 5. Vilken frihet är arbetsmarknadsministern beredd att acceptera för arbetsmarknadens parter? Skall de själva få komma överens i fria avtal och på eget ansvar eller kommer arbetsmarknadsministern också i fortsättningen att hota med eller föreslå lagstiftning varje gång någon facklig organisation inte får exakt som den vill? 6. Vilken syn har arbetsmarknadsministern på arbetstagarnas möjligheter till delaktighet i företagens vinster och därmed deras möjligheter till ökad delaktighet? Skall de motarbetas också i framtiden? Slutligen vill jag med anledning av finansministerns bekännelse här till behovet av avregleringar fråga: Delar arbetsmarknadsministern hans uppfattning om behovet av avregleringar?

Herr talman! Finansminister Kjell-Olof Feldt påstod att finansutskottets vice ordförande Anne Wibble inte kunde visa på vissa uttalanden om den ekonomiska politiken. Jag vill å hennes vägnar hänvisa till intervjuer med Kjell-Olof Feldt i Göteborgs-Posten den 18 augusti, i Dagens Nyheter den 19 augusti och i en Rapportintervju den 26 augusti. Min appell till finansministern blir: Läs det här, och gör det med eftertanke! Finansministern klagade både över det dåliga intresset här i kammaren för debatten och över närvaron. Därefter ledde han uttåget ur denna kammare! Men vi är, herr talman, ändå ett dussintal som är kvar här. Dessutom har vi en ny fräsch minister på regeringsbänken som vi kan diskutera arbetsmarknadspolitiska frågor med. Enligt vad kammarkansliet har annonserat skulle debatten handla rätt mycket om arbetsmiljö. Därför vill jag ta upp det ämnet, isynnerhet som det är en uppgift för arbetsmarknadsutskottet fr.o.m. det här arbetsåret. Miljöproblemen är många och stora i vårt land. Det gäller i hög grad våra arbetsplatser. Arbetsskadorna är ett av våra större samhällsproblem. Tiotusentals människor drabbas varje år av ryggont, hudskador och psykiska besvär som hänger ihop med svårigheter i arbetet. Inom industrin, handeln och transportsektorn hanterar man många farliga kemiska ämnen. På byggena, liksom i skogen och lantbruket, är olycksriskerna stora. Trots klara förbättringar på en rad områden finns det inga tecken på att arbetsskadorna skulle minska i önskvärd omfattning. De ärenden som inkommit till försäkringskassorna har kraftigt ökat i antal under hela 80-talet. Även om gamla problem har kunnat betvingas, dyker ständigt nya upp — t.ex. i samband med bildskärmsarbete. Belastningsskadorna har blivit ett gissel i många skiftande yrken. I Sveriges riksdag har arbetsmiljön varit ett angeläget ärende för liberala politiker. Redan förra århundradet stod S. A. Hedin lik en folktribun här i riksdagen och slogs för en bättre arbetsmiljö — långt innan det ordet var uppfunnet. Kampen för en bättre arbetsmiljö i form av förkortad och lagstadgad arbetstid togs upp på liberalt initiativ tidigt detta sekel. Den arbetsmiljölag som vi i dag har härrör från slutet av 70-talet, och den i sin tur avlöste en 30 år gammal lagstiftning, som signerades av ett folkpartistiskt statsråd och antogs av en enhällig riksdag. Den innebar då en rejäl framflyttning för att värna och hävda en god arbetsmiljö. Men det hindrar inte att det behövs en översyn och att de verktyg som står till buds behöver vässas. Under senare år har framför allt oppositionspartierna drivit på och försökt att få med regeringen på förändringar och förbättringar. Förslagen till förbättringar har dock i regel avslagits. Det senaste exemplet som jag kan erinra mig är socialdemokraternas avslag på folkpartiets förslag om rätt till omplacering vid graviditet för den som har bildskärmsarbete. Trögheten har alltså inte funnits i riksdagen men väl i kanslihuset. Mot den bakgrunden kanske det inte var så överraskande att socialdemokraterna och regeringen i valrörelsen kände på sig att de behövde rehabilitera sitt arbetsmiljöpolitiska anseende. Därför kom det ett utspel om att de nu skulle kartlägga 400 000 utsatta arbetsplatser och föreslå åtgärder för att komma till rätta med problemen. För det skulle en särskild kommission tillsättas. Tanken på en sådan kommission är för all del inte ny. Liknande förslag har under hela 80-talet framförts i motioner i riksdagen, men de har regelmässigt avslagits på initiativ av regeringspartiet. Man kan undra varför. Herr talman! Socialdemokraterna har i debatterna här i kammaren ofta hänvisat till att det är så mycket på gång och att det därför inte behöver göras något särskilt. Jag tror att det finns en hämning hos både regeringen och socialdemokraterna här i riksdagen som gör att förslag från oppositionen inte utan vidare kan antas, eftersom det är något av en prestigeförlust som de inte så ofta orkar med.

Härtill kommer en rad offentliga utredningar som arbetar med förslag om ansvar och påföljd vid arbetsolyckor. Så låter det ofta i de officiella socialdemokratiska kommentarerna, senast i våras då frågorna behandlades här i riksdagen. Men nu verkar det som om socialdemokraterna har tänkt om, när de vill tillsätta en kommission för att kartlägga 400 000 svårt utsatta arbetsplatser. Den fråga man kan ställa sig är: Vad är det för kunskap som saknas? Här pågår ju en intensiv forskning, som har redovisats i hundratals rapporter, och det finns flera tunga vetenskapliga institut och högskolor. Vilka kunskapsluckor handlar det om? Är det inte så att det mera har varit brist på politisk vilja och engagemang och att frågan blev pressande när valdagen närmade sig? Eller hade regeringen läst på de socialdemokratiska affischerna, att ”nu får det vara nog”? Efter sex regeringsår kom detta budskap på de socialdemokratiska affischerna om de erhörda bristerna i arbetslivet. Kommunoch landstingsförbunden, som har mycket med tillsyn och vård att göra, har ju socialdemokratisk ledning. Den socialdemokratiska regeringen, som tillträdde för sex år sedan, låt vara personellt kraftigt omstuvad, har haft god tid på sig att ta sig an bristerna på arbetsmiljöområdet. Oppositionen har varit regeringen behjälplig genom att lägga fram förslag — förslag som regeringen sällan velat anamma. I huvudsak råder det gott samförstånd mellan partierna om vad som behöver göras. Det gäller inte minst att eliminera riskerna då ny och förändrad teknik införs. Viktiga områden är vidare arbetsplatser där belastningsskador uppstår, förändrade krav på människan i samband med införande av den nya tekniken, lungskador på grund av luftföroreningar samt genetiska skador och cancer. Ett område som inte är tillräckligt uppmärksammat är för övrigt bruksgifterna på arbetsplatserna, såväl tobak som alkohol. I det förstnämnda fallet finns det en hygglig ambition att pressa tillbaka rökbruket på arbetsplatserna, medan alkoholen fortfarande har ett alltför stort utrymme. Jag menar att en alkoholfri miljö måste erbjudas kvinnor under graviditet liksom i arbetslivet i dess helhet, inkl. yrkestrafiken. Det är nödvändigt att upprätthålla en absolut helnykterhet på dessa vitala samhällsområden. Här har statsmakten och regeringen ett stort ansvar, och många försummelser finns. Många som skadas i arbetslivet får i dag ingen ordentlig rehabilitering. En del fastnar i operationsoch behandlingsköer så länge att de inte längre kan bli friska. Till dels beror detta på de långa köerna inom svensk sjukvård, en sjukvård som trots hård monopolisering — eller kanske just därför — inte fungerar tillfredsställande. Men det beror också på brister i samspelet mellan olika myndigheter. Arbetsförmedlingen, sjukvården, företagshälsovården, försäkringskassan och socialtjänsten kan alla vara inblandade. Men ingen tar på sig ansvaret, och ofta hamnar det ”mellan stolarna”. Ett intressant uppslag för att få fart på rehabiliteringen har AMS-chefen tagit upp. Från folkpartiets sida har vi också visat att både lidande och pengar kan sparas genom en mer aktiv försäkringskassa. Regeringen har ännu så länge suttit med armarna i kors och avvisat de här nya idéerna. Saken är under utredning, har man svarat. Ja, det har den faktiskt varit sedan 1985. När rehabiliteringsutredningen tillsattes skulle den vara färdig senast första halvåret 1987, men den är, tre och ett halvt år efter starten, ännu inte klar. Krisen i rehabiliteringen finns redan och fortsätter att öka. Mot den bakgrunden blir man både fundersam och bekymrad över de färska vallöftena om att en ytterligare utredning eller kommission nu skall tillsättas — denna gång för att komma åt arbetsmiljöproblemen. Det finns över 1 000 anställda vid arbetarskyddsverket som redan arbetar med dessa frågor, och man kan fråga sig vad denna kommission skall göra som inte proffsen klarar av. Jag ser därför med spänning fram emot vad arbetsmarknadsministern har att säga om den tänkta kommissionen. Jag vill ändå, herr talman, tolka en del i det socialdemokratiska förslaget som positivt, dvs. att socialdemokraterna likt valaffischen säger, att ”nu får det vara nog”. Det är bra, men frågan är om det kan begränsas just till några utsatta arbetsplatser. Är det inte snarare så att alla arbetsmiljörisker måste bekämpas, såväl för arbetare och tjänstemän som för egenföretagare? Att svårare risker ägnas större kraft och möda än lindrigare sådana är inte något nytt i svensk arbetsmiljöpolitik. Men det får inte bli så att man bortser från något område där människor faktiskt kommer till skada också utanför gruppen med de 400 000. Från folkpartiets sida är vi beredda att intensifiera våra ansträngningar för att skapa en säkrare arbetsmiljö. Vad gäller formen för detta arbete är det inte uteslutet att en sådan kommission som föreslås kan vara till nytta. Ändå tror jag att det finns mer att hämta i vad partierna här i riksdagen gemensamt drivit under hela 80-talet än i en idé som, till synes föga underbyggd, kastas fram i en hektisk valrörelse. Herr talman! Vi står inför en ny mandatperiod. Arbetet för en bättre arbetsmiljö för alla skulle tjäna på att vi mera satsade på gemensamma ansträngningar. Vissa områden behöver mera av forskning och ytterligare insikt, men på mängder av områden vet vi tillräckligt mycket. Det är dags att gå från ord till handling.

Herr talman! Någon har sagt att det finns två sätt att se på framtiden: dels att välja framtid, dels att drabbas av framtiden. Enligt mitt sätt att se bör vi välja framtid. Vi måste välja den väg som skapar trygghet i arbetet, jämlika villkor för kvinnor och män på arbetsmarknaden, ett decentraliserat näringsliv, en rättvis fördelning av resurserna och en god miljö. När man under valrörelsen vid besök på skolor m.m. frågade ungdomar vilken som var den viktigaste politiska frågan fick man ofta svaret: Miljön. Och det gäller inte bara för ungdomar — det gäller oss alla. Under de senaste åren har mycket av den politiska debatten tyvärr fokuserats kring ekonomi, finanslejon och andra lejon, aktiekurser och budgetunderskott. När det för ett år sedan blev turbulens på fondbörserna i världen blev många bekymrade, och visst har underskottet i statens finanser varit allvarligt. Men de här problemen är ändå inte de allvarligaste. Det största problemet skulle vara om det blev underskott i miljön, t.ex. i arbetsmiljön. Underskott i miljön ger också underskott i människornas välfärd. Därför måste miljöfrågorna i hela sin vidd få ett ökat utrymme i politiken. Miljöhänsynen måste genomsyra besluten om arbetsmarknads-, närings-, regionaloch finanspolitiken, för att bara nämna några exempel. Arbetsmiljöns betydelse för hälsan har uppmärksammats alltmer under de senaste åren. Arbetsmiljöfrågor har också drivits på flera områden samtidigt, vilket är nödvändigt. Arbetsmiljölagen, som antogs under de icke-socialistiska regeringsåren, har varit avgörande för att nå fram till bättre förhållanden på våra arbetsplatser. Utbyggnaden av företagshälsovården och yrkesinspektionen har också haft mycket stor betydelse, liksom vidgade befogenheter för de anställda då det gäller säkerhet på arbetet. Deras inflytande över arbetsmiljön, över arbetets uppläggning är betydelsefullt och måste utvecklas. Trots detta finns det mycket att göra. Vi kan utgå från att vi aldrig uppnår en situation där arbetsmiljöfrågorna är slutgiltigt lösta. Nya problem uppkommer genom den tekniska utvecklingen och genom förändrade arbetsformer, t.ex. sådant som leder till ökat ensamarbete. Det finns många arbetsplatser i vårt land där uppgifterna har karaktären av ensamarbete. Det är också angeläget att de psykosociala miljöfrågorna uppmärksammas parallellt med de mer påtagliga problemen på arbetsmarknaden. Likaså måste vi se upp med kemikaliesamhället, som föder nya problem i form av allergier och påverkan på människans hälsa. I olika industriprocesser släpps det ut många nya kemiska preparat som vi inte vet effekten av förrän efter lång tid. Vi måste låta kemikalieinspektionen och de organ som har till uppgift att hålla efter kemikaliesamhällets avigsidor få sådana resurser att de klarar av sitt arbete. 1990-talet måste bli miljöns årtionde. Regeringen har, som Elver Jonsson sade tidigare i debatten, talat om att kartlägga och vidta åtgärder för de 400 000 mest utsatta arbetsplatserna. Men varför begränsar man sig till enbart vissa arbetsplatser? Skall inte en god arbetsmiljö gälla på alla arbetsplatser? Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön är inte bara ett intresse för den enskilde arbetstagaren. Det måste gälla även för företagen och hela samhället. Antalet förtidspensionerade har ökat mycket starkt, liksom antalet anmälda arbetsskador. Orsakerna till detta är många, men brister i arbetsmiljön torde ha stor betydelse. Den senaste tiden har vi fått larmrapporter om ökade sjuktal. Detta måste vi ta på mycket stort allvar. Det kräver analyser av orsakerna. Dessa analyser måste omfatta arbetsplatsernas utformning, produktionsmetoder i industrin och strukturen i näringslivet. Jag tror att vi samtidigt även måste uppmärksamma boendemiljön. Det krävs alltså åtgärder på många olika områden. Bristfälliga arbetsoch boendemiljöer måste byggas bort. Ofta har arbetsmiljöproblemen varit förknippade med industriella processer av skilda slag. Jag tycker att det är ett för snävt synsätt. Även andra delar av arbetsmarknaden än tillverkningsindustrin uppvisar miljöproblem. Jag vill lyfta fram några yrkesområden som måste få större uppmärksamhet i framtiden, exempelvis vårdsektorn, kontorsmiljöerna och ensamarbetsplatserna. Arbetmiljön för vårdbiträden är ofta tung, både fysiskt och psykiskt. Arbetsskadorna är många och personalomsättningen inom sjukvården stor. De allra flesta orkar eller önskar inte arbeta heltid därför att arbetet är tungt och stressigt och för att arbetsmiljön många gånger är bristfällig. Detta gäller inte minst de som arbetar inom hemtjänsten eller hemsjukvården. Det är ett känt faktum att det blir allt svårare att rekrytera kunnig personal till hemvårdsverksamheten. Arbetet innebär ofta flera tunga moment, inte minst när vårdtagaren är sängliggande. Många slutar därför i förtid. De gör det på grund av utslitna ryggar och axlar. Jag tycker att politikerna, såväl rikspolitiker som de politiker i kommuner och landsting som har ansvaret för vården, måste uppmärksamma detta betydligt mer än som hittills har gjorts. Om hemvårdsverksamheten skall kunna utvecklas är det nödvändigt med en långsiktig planering, som också inrymmer arbetsmiljöaspekter. Det gäller för övrigt för hela vårdsektorn. Jag vill fråga arbetsmarknadsministern: Vad avser regeringen att vidta för åtgärder för att förbättra arbetsmiljön inom vårdsektorn? Få arbetsmiljöområden har under senare tid blivit så uppmärksammade som det som rör bildskärmsarbete. ADB-tekniken är ett exempel på teknikens framsteg, den kan spara tid och ge ökad säkerhet och effektivitet i arbetet. Men om den nya tekniken skall kunna komma till rätt användning i arbetslivet måste den anpassas till människans förutsättningar. Ibland har vi inte anpassat tekniken till människans förutsättningar och behov. Människan har fått anpassa sig till tekniken. Eftersom datoriseringen av arbetsplatserna kommer att utvecklas betydligt under de närmaste åren talar allt för att allt fler personer kommer att syssla med bildskärmsarbete av skilda slag. Därför är det nödvändigt att arbetsmiljöproblemen med t.ex. bildskärmar och ny teknik bättre uppmärksammas. Här krävs det forskning och konkreta åtgärder. Högskolorna, arbetarskyddsstyrelsen och andra organ måste samverka. Dessa uppgifter får inte falla mellan stolarna, för att låna ett uttryck av Elver Jonsson. Genom strukturförändringar i näringslivet och på arbetsmarknaden har vi fått nya miljöproblem som är minst lika allvarliga som miljöpåverkan från kemikalier, industriprocesser och tillverkningsmetoder. Jag tänker på de psykosociala arbetsmiljöproblemen, vilka har ökat. De har ökat på ensamarbetsplatserna, men även inom många andra delar av samhället. Inom exempelvis jordbruket är detta ett allvarligt problem. Det har många gånger hängt samman med den jordbrukspolitiska inriktningen. De som har varit engagerade i och som har arbetat inom jordbruket har känt sig pressade av den politik som regeringen har fört. Men dessa problem finns inte bara inom jordbruket, utan de förekommer även på många andra områden. Därför måste de psykosociala miljöproblemen ägnas större uppmärksamhet i framtiden. Eftersom de regionalpolitiska frågorna nu flyttas från industridepartementet till arbetsmarknadsdepartementet vill jag också beröra regionalpolitiken i mitt anförande. Jag hoppas att förflyttningen av regionalpolitiken från industridepartementet till arbetsmarknadsdepartementet inte innebär att det enbart blir AMS-politik av regionalpolitiken. Jag är visserligen litet förvånad över att ett så viktigt avsnitt helt plötsligt flyttas över till arbetsmarknadsdepartementet. Jag är inte förvånad av den anledningen att Ingela Thalén är chef för arbetsmarknadsdepartementet — jag tror att hon klarar den uppgiften — utan närmast för att partierna tidigare var överens om att det finns ett mycket nära samband mellan industrioch regionalpolitik. För centern är det självklart att människorna i vårt land, oavsett bostadsort, skall ha lika rätt till arbete, trygghet, bostad och god miljö. Regionalpolitiken måste vara ett mycket aktivt instrument för decentralisering och välfärdsutveckling i hela landet. Det kravet uppfyller inte den socialdemokratiska regionalpolitiken som den hittills har bedrivits. Den har varit för kraftlös och har mer haft karaktären av ”städverksamhet” för att försöka reparera de skador som har uppstått på grund av en felaktigt förd näringspolitik och ekonomisk politik. Därför har också regeringen misslyckats och den regionala obalansen ökat. Inför 1985 års valrörelse lät den socialdemokratiska partisekreteraren Bo Toresson meddela att socialdemokraterna skulle inleda en kampanj som innebar en kraftig satsning på storstäderna. Det var där väljarna fanns. Nu har vi facit i hand och kan konstatera att den socialdemokratiska politiken verkligen har haft den inriktningen. Man har satsat på storstäderna. Det gav inte precis någon utdelning i valet, men det har lett till ökad storstadstillväxt, maktkoncentration i näringslivet och enkelriktade kapitalströmmar. Kapitalströmmarna har gått från glesbygdsområden till expansiva områden, från småföretag till storföretag, bl.a. via löntagarfondssystemet. Vi måste nu i ett regionalpolitiskt sammanhang börja diskutera den ökade frihet som kapitalmarknaden, såväl internationellt som nationellt, genomgår. Hur kan vi med en framtida regionalpolitik stimulera och underblåsa den ökade aktiviteten på riskkapitalmarknaden för nyföretagande och industriell utveckling i alla delar av landet? Det är en fråga som måste få svar. Sedan socialdemokraterna återkom till regeringsmakten 1982 har befolkningen i de tre storstadslänen ökat med rekordfart, närmare bestämt med 103 000 personer. Det är fler än de som bor i Ingvar Carlssons hemkommun Borås. Samtidigt har avfolkningen av skogslänen uppgått till närmare 20 000 personer. År 1982 fastställde en enhällig riksdag befolkningsmål för länen inför år 1990. För att nå detta mål behöver exempelvis de sju skogslänen en befolkningsökning med drygt 36 000 personer fram till 1990. Det motsvarar ca 65 personer per dag. Jag vill därför fråga arbetsmarknadsministern, som nu är ansvarig regionalpolitiken: Är det regeringens avsikt att uppfylla 1982 års befolkningsmål för skogslänen? Vilka åtgärder avser man att vidta på det arbetsmarknadspolitiska, det regionalpolitiska och det näringspolitiska området för att detta mål skall uppnås? Eftersom den ökade maktkoncentrationen, internationaliseringen och fusionsgaloppen inom näringslivet i sin förlängning påverkar situationen för enskilda regioner och människor borde vi visa större intresse för dessa problem, inte minst socialdemokraterna, vilkas politik ju i hög grad har bidragit till koncentrationen i näringslivet. EG och Sveriges relation till EG har varit uppe i debatten tidigare i dag, och jag skall något knyta an till denna debatt. Det råder inget tvivel om att Sverige på olika sätt kommer att påverkas av integrationen inom och med EG. Det kan förväntas att svenska företag, som redan är etablerade inom EG-området, får förstärkta incitament att etablera och förlägga verksamhet inom EG-området. Det kan också förväntas att andra företag får större benägenhet att etablera verksamhet inom EG. För de företag som inte har den möjligheten — det är ganska många, framför allt småföretag — kan det skapa problem. Det är också dessa företag som främst finns i glesbefolkade områden. För Sveriges del är det därför viktigt att förstärka de regionalpolitiska insatserna. Vi får inte göra avkall på rätten att göra insatser som främjar regional balans genom t.ex. infrastrukturella satsningar, stöd till företagsetablering och utveckling, reducering av ogynnsamma avståndskostnader m.m. Internationaliseringen inom näringslivet och integrationsprocessen i Västeuropa måste mötas med aktiva regional-, näringsoch även arbetsmarknadspolitiska insatser i vårt land. Det behövs ett nätverk av småföretag för att balansera beroendet av internationaliseringen i näringslivet. Från centerns sida har vi under den gångna riksdagsperioden visat vilka åtgärder som kan vidtas på detta område för att nå målet om regional balans, och jag vill fråga: Är socialdemokraterna beredda att sluta upp bakom en sådan politik? Herr talman! I en effektiv regionalpolitik måste ingå många olika delar, t.ex. åtgärder för bättre infrastruktur, utbildning, goda kommunikationer och stöd för småföretagsutveckling. Sänkta arbetsgivaravgifter ingår nu i medelsarsenalen för att främja en positiv utveckling i Norrbottens län, mitt eget hemlän. Det har visat sig vara ett bra instrument för att stärka näringslivet och främja småföretagsutvecklingen i länet. Norrbotten är ett län som annars i stor utsträckning är beroende av ett fåtal stora statliga företag, även om antalet anställda inom de statliga företagen av olika orsaker har minskat under årens lopp. I en rapport från statens industriverk hävdas emellertid att sänkningen av arbetsgivaravgifterna inte har haft någon effekt. Jag ger personligen inte mycket för den rapporten.

Herr talman! Just nu reser politiskt aktiva kvinnor land och rike runt för att få in fler kvinnor i de beslutande församlingarna. Det är ett pinsamt faktum att utvecklingen går med snigelfart — därför denna tvärpolitiska kampanj. Men jag vill gå tillbaka litet i tiden. Vi hade här en jämställdhetsdebatt på försommaren. Jag beklagade då att vpk hade en så låg andel kvinnor i sin riksdagsgrupp. Jag var däremot stolt över att vpk var det första riksdagsparti som fick en majoritet kvinnor i partiledningen, i partistyrelsen. Jag hoppades då att vi efter valet skulle ha fler kvinnor i vår riksdagsgrupp. Herr talman! Jag fick rätt. Det känns fint. I övrigt finns det mycket att önska när det gäller läget för kvinnorna. En av orsakerna till detta läge har redan analyserats. Det heter att de politiska partierna bjuder till ganska bra. Men det är i ”den process där de personliga kontakterna väger tungt” som ”kvinnorna missgynnas dubbelt”. ”Män med kontakter, män på topposter beslutar om andra män på topposter”. Detta är citat ur delbetänkandet Skall även morgondagens samhälle formas enbart av män. Det är samma mentalitet som ligger bakom uttrycket ”kliar du mig på ryggen, så kliar jag dig”. Det patriarkaliska brödraskapet går på i samma gamla ullstrumpor, inom och över partigränserna. Jag fick ett brev från en något trött ”syster”. Hon skickade med en dikt av Gudrun Sundström, som för resten själv för inte länge sedan tillhörde den socialdemokratiska riksdagsgruppen, för övrigt från samma län som Kjell Olof Feldt. Gudrun skriver: så tror man de är emot männen. När kvinnor kräver att få deltaga i politiken, så ställer man sig på täta led och frågar: — Är det min plats du vill åt? Men när hon står snällt därhemma snyter ungarna och tvättar allas lort Då är det ingen som känner sig hotad. Det är bara när kvinnor höjer rösten och ställer krav som det blir ett helvetes liv.” Men de flesta kvinnor har varken råd ekonomiskt eller lust till att enbart stå för markservice på männens villkor. Till Gudrun Sundströms dikt vill jag därför foga: Och när kvinnor drabbats av förslitningsskador i ackordshetsande arbeten, har män i vita rockar och med arrogant uppsyn talat om ”kärringvärk” och ”tennisarm”. ”När jag var yngre försörjde jag ensam mitt barn, och pengarna betydde allt för mig. I dag är jag ett levande bevis för vad ackordssystemet kan göra. Jag orkar knappt bära hem min kongressväska härifrån”, sade Emmy Jörgensen från Höganäs, som var ombud på Träindustriarbetareförbundets kongress nu i höst. Hon var en av dem som såg till att förbundet fattade beslut om att verka för ett förbud mot ackorden — mot förbundsstyrelsegubbarnas vilja, mot LO:s flathet. Jag vill passa på att gratulera Emmy och hennes kämpande bröder och systrar ute i landet, som vågade en strid mot klassamhällets orättvisor och vann en viktig delseger. Jag känner inte Emmy. Men jag känner Alice. Även om hon inte har samma möjligheter som Emmy att slåss för sina rättigheter är hon en människa det lyser om. Jag känner stor respekt för hennes omtänksamhet, inför hennes klasskänsla och för att hon mot alla odds orkat med så många slitsamma år utan att tappa sin positiva syn på livet. Alice har hunnit med både barn, barnbarn och arbete. Men när barnen nu är vuxna är Alice så utsliten av sitt jobb på varuhuset att hon går med ständig värk. Som brödpackerska har hon sett privata ägare komma och gå i sin jakt på vinster. Nu heter ägaren Antonia, sedan hon — en av Sveriges få mäktiga kvinnor — har satsat på varuhusbranschen. Antonia och Alice har aldrig träffats. Antonia Ax:son Johnson vet inte ens hur arbetsmiljön i hennes egen affär i Västerås ser ut. Hon har aldrig satt sin foti denna hårda arbetsmiljö. Men Alice, kvinnan som förbrukat sina krafter för att tjäna sitt levebröd, har däremot haft äran att se fru Ax:son Johnsons överklassmiljö på TV. För där visas ofta miljardärer upp, som i nyliberal anda fått en helgongloria som vore de nationens hjältar och hjältinnor. Herr talman! Det är inte bara osmakligt — det är djupt orättfärdigt. De som gör grovjobbet och som tar de verkliga riskerna i samhället osynliggörs. Inte förrän i valrörelsens elfte timme dök de skadade arbetarna upp i massmediavärlden som ett lämpligt illustrationsobjekt. De har också alldeles nyligen nämnts från kammarens talarstol. Det står aldrig att läsa om Alice i Dagens Nyheter eller andra stora blad. Inte heller har hon tänkt sig att överlämna någon debattartikel, så som hennes rika arbetsgivare gör, så som Sveriges mäktigaste industriledare gör. För några veckor sedan skrev P. G. Gyllenhammar bl.a. följande i Dagens Nyheter: ”Om vi studerar hur andra folk förhåller sig till livet, kanske vi även i framtiden kan producera konkurrenskraftigt och höja blicken från vår egen vardag.” Nu är det ju så att Volvochefens vardag inte ser likadan ut som Emmys eller Alices vardag gör. Inte heller producerar han som de gör. Men var och en förstår att han inte uppskattar deras syn på livet. Från sin upphöjda position vill han inte se dem över huvud taget! Vilka ”andra folk” är det då han ser? Är det EG-ländernas mer än 10 96 arbetslösa? Tänker han på de människor som lever i Lissabons slumområden och som enligt ”Volvo Monitor” lever i ”absolut fattigdom”? Eller är det irländarna, som bor i EG:s mest skuldsatta land, där skatterna är skyhöga? Kanske menar han regeringarna i Spanien och Portugal, som på grund av EG-diktat nu tvingas införa moms? I så fall är det själva underdånigheten till det överstatliga EG som är det rätta förhållningssättet till livet. Herr talman! Det är en sådan självutplånande anpassningspolitik som regeringen och de borgerliga partierna i Sverige verkar vara helt överens om. Sedan flera år arbetar alla som förbereder nya lagar efter principen att EG:s politik skall utgöra riktmärke. Det gäller skatter och avgifter. Det gäller säkerheten för produkter. Det gäller arbetsmarknadspolitiken och synen på den offentliga sektorn. Det är ett dyrt kalas — hur dyr anpassningen blir får vi inte riktigt veta. Den interna marknadens märkliga bibel, EG:s s.k. vitbok, som nu styr alla departement i det formellt EG-fria Sverige, har inte ens översatts till svenska språket. Av regeringsförklaringen framgår att den valda EG-vägen nu kommer att forceras ytterligare. Jag skulle vilja veta av Ingela Thalén, vilka punkter i vitboken som arbetsmarknadsdepartementet nu arbetar efter. Finns det t.ex. risk för att nödvändiga förändringar av arbetsmiljölagen påverkas negativt av anpassningspolitiken? Hårdare krav kallas ju på EG-språk för tekniska handelshinder, om de hårdare kraven gynnar de svaga i samhället. Arbetslösheten i Sverige är jämförelsevis låg. Ingen annanstans i västvärlden arbetar en så stor andel kvinnor. Men arbetsbördorna fördelas fortfarande mycket orättvist. Inte mindre än 140 000 kvinnor är arbetslösa på deltid. De vill arbeta mer men kan inte därför att barnomsorgen inte fungerar eller för att jobben som passar dem är för få. Samtidigt längtar många andra efter att få slippa ifrån för att de inte orkar arbeta full tid i slitsamma och enformiga arbeten. Jag tänker på Alice, som inte har råd att ta ut delpension, som längtar hett efter sex timmars arbetsdag med full lön men som får höra av LO-topparna att flextider och sex veckors semester är det enda som finns i sikte. ”Kvinnor behandlas som en minoritet trots sin majoritetsställning”, säger författarna till Kvinnors rätt. Parallellt med klassamhället lever könsförtrycket vidare. Anita Dahlberg, Gudrun Nordborg och Elvy Wicklund skriver i Kvinnors rätt om de nya könsneutrala regler, jämställdhetsreglerna, som vuxit fram sedan 1970-talet: — De är ett budskap om att könen är lika och att det råder en jämlikhet. Men eftersom levnadsvillkoren för kvinnor och män oftast är olika kan den formella jämlikheten leda till ojämlika resultat. I stället för att uppfattas som könsneutrala borde rättsreglerna beskrivas som könsblinda. De ”blundar” för könsojämlikheten. För att förstå rättsreglerna och hur de verkar är det därför nödvändigt att veta hur vårt samhälle är beskaffat och skaffa sig kunskap om hur förhållandena skiljer sig för kvinnor och män. — Det säger författarna till Kvinnors rätt. Ingela Thalén! Är inte detta en av kärnfrågorna när vi nu agerar tillsammans för att få in fler kvinnor i statliga nämnder och styrelser? Det är otroligt viktigt att kvinnor med sin erfarenhet kan påverka de beslut som fattas på alla nivåer. Det gäller den lokala fackklubben lika väl som det centrala arbetarskyddsorganet och arbetsdomstolen. Herr talman! Hur ont skall det göra att jobba yrkesmässigt, politiskt, fackligt, innan kvinnornas krav blir tillräckligt högljudda? ”Hur ont ska det göra att jobba?”, frågar också några av de många arbetsskadade kvinnor som sent omsider lyfts fram i massmedia. ”Hur kan det få se ut som det gör på min arbetsplats?” frågade Ulrika Ingela Thalén när de träffades före valet. ”Jag vet inte”, svarade arbetsmarknadsministern enligt Aftonbladet. Ingela Thalén menade att det i varje fall skulle bli lättare för de arbetsgivare som satsade på en mänsklig arbetsmiljö att anställa folk på 1990-talet. Nu är frågan om arbetsmiljön inte först och främst en angelägenhet för arbetsköparna här i landet. De jag pläderar för är de som snart är halvt ihjälslitna därför att arbetsköparnas makt ser ut som den gör. Jag tror inte att det svar som Ingela Thalén gav Ulrika räcker. För vpk handlar det både om skarpare lagar och minskad makt för dem som köper arbetskraften. Beskedet att en kommission skall tillsättas blir ett slag i luften, om regeringen inte vågar ha en uppfattning om t.ex. ackordshetsen, som alla utan undantag talar om, om de står på verkstadsgolvet eller jobbar någon annanstans där man har ackord. Många vill ha besked på denna punkt. Hur ser Ingela Thalén på ackordsarbetets vara eller icke vara — ackordssystemet som är så klassbundet? Klassblindheten och könsblindheten är ett syskonpar i samma avideologiserade familj, anser jag. Varför är ni socialdemokrater så förtvivlat rädda för att ställa de rätta frågorna? Vad beror orättvisorna som fortfarande finns på? Varför skall det ännu 1988 göra ont att jobba? Varför är Antonias och Alices vardag och förutsättningar så fruktansvärt ojämlika? Och hur kan det komma sig att vpk som enda riksdagsparti under valrörelsen ensamt fått driva kravet på sex timmars arbetsdag, trots att s-kvinnorna står för den linjen? Med litet större kampanda kommer vi att kunna genomdriva sådana radikala krav här i Sveriges riksdag.

Herr talman! Jag vill tala om regionalpolitik. Hur ser framtiden ut? Den frågan är inte alltid så lätt att besvara. Hur vill vi att framtiden skall se ut? Det är en central fråga som vi måste besvara, om vi skall formulera mål och skapa medel för regionalpolitiska åtgärder. Vill vi motverka en tänkbar utveckling eller vill vi eftersträva den? Stor förvirring uppstår, ifall viktiga aktörer har olika uppfattningar om framtiden eller saknar förutsättningar för att formulera målen. En åtgärd kan då motverkas av en annan. Medan vi för fullt satsar i redan överhettade storstadsområden, bygger kontor och nya, stora arbetsplatser — ja, t.o.m. hela arbetsstäder som mellan Stockholm och Uppsala och den stora Örestadssatsningen på västkusten — pågår det en litet blygsam kampanj bredvid, som har som målsättning att få hela Sverige att leva. Finansministern sade i sitt tal att han ville göra allt för att svalka av de överhettade områdena. Det skall bli intressant att se hur det skall gå till. Hade målet från början varit en levande landsbygd i hela Sverige, hade verkligheten sett annorlunda ut. Men vi har och har haft t.ex. en jordbrukspolitik som har lett till en mer storskalig, industriell jordbrukssatsning och nedläggning av de mindre jordbruken, som hade kunnat och kan fungera som stödinkomst och deltidsarbete. Det finns en konflikt mellan målen ekonomisk tillväxt, regional balans och inkomstfördelning som kan tyckas olösbar — speciellt med tanke på de nuvarande storstadsregionernas tillväxt med stor efterfrågan på arbetskraft, som naturligtvis leder till helt andra lönenivåer än på orter med arbetslöshet.

Vår skatte-, energi-, näringslivsoch jordbrukspolitik går hand i hand med vår regionalpolitik. Herr talman! Miljöpartiet de gröna kräver att den totala politiken inriktas på att hela landet skall överleva. Varje bygd och region har sitt berättigande och en självklar rätt att få utvecklas efter sin förutsättning. Det är mångfalden som är styrkan i ett samhälle — inte likformigheten. Krispaket och krisregioner har vi haft nog av, och dem hoppas vi få slippa i framtiden. I stället skall den generella ekonomiska strategin inriktas på långsiktiga och konsekventa regionalpolitiska mål. Politikerna och samhället måste ta sitt ansvar och se till, att alla regioner i det här landet har bra fungerande kommunikationer. Postoch teleförbindelser, vägar och järnvägar skall byggas upp och underhållas, inte raseras eller läggas ner som nu. Det är samhällsekonomiskt och regionalpolitiskt förkastligt. Den samhällsservice som t.ex. posten, televerket och inte minst SJ står för skall inte bara finnas där den lönar sig bäst ur serviceföretagets synpunkt. Samhällsnyttan måste gå före och om det är nödvändigt få kostnadstäckning från staten. Förutom att satsa på infrastrukturen — och då främst på SJ — vill miljöpartiet stärka det lokala näringslivet, det lokala ägandet och hushållen i glesbygd. Vi vill ge näringslivet i de icke överhettade regionerna en bättre kostnadssituation genom att sänka arbetsgivaravgifterna. Arbetsgivaravgifterna skall differentieras, så att de i glesbygd sänks med en fjärdedel, dvs. 10 procentenheter, och i övriga icke överhettade regioner med ca 4 96, dvs. en tiondel. Det här gäller också vårdsektorn i hela landet. En sådan reform gynnar naturligtvis främst arbetsintensiv industri i glesbygd, som sågverk och verkstadsindustri, och ekologiskt baserat skogsoch jordbruk. Miljöpartiet anser att det bl.a. av regionalpolitiska skäl också är viktigt att ägandet är lokalt förankrat. Ett mer lokalt ägande - framfört.ex. multinationellt — är också en garanti för mångfald inom näringslivet. Vi vill därför ha förköpsrätt för anställda och för lokalbefolkning vid försäljning av företag och vid företagsnedläggningar. Det är egentligen en liknande princip som i dag gäller för kommuner vid fastighetsförsäljning, sk. kommunal förköpsrätt. Det lokala ägandet innebär också att vi säger nej till EG-harmoniseringen, som innebär fri etableringsrätt för multinationella företag och att besluten och ägandet flyttas utomlands i ännu högre grad än i dag. EG-harmoniseringen innebär, som vi hörde av Per Gahrton, en stor samhällsförändring och också en centralisering och en ökad storskalighet. Kommunala näringslivsfonder, som vi kallar närfonder, vill vi inrätta i samtliga kommuner. De skall stimulera ett lokalt, småskaligt och miljövänligt näringsliv och genom rådgivning, genom att hjälpa till att skaffa riskvilligt kapital och med lågräntelån underlätta uppbyggnaden av ett lokalt förankrat näringsliv. Närfonderna skall också med rådgivning och ekonomiskt stöd hjälpa anställda att ta över ägandet av företag som de arbetar i när detta säljs. Närfonderna finansieras med pengar som överförs från dagens löntagarfonder och i fortsättningen med den s.k. övervinstbeskattningen av företag. En interkommunal utjämningsfond står på miljöpartiets regionalpolitiska karta. Vi anser att man måste omfördela skattemedel mellan rika och fattiga kommuner, så att alla kan garanteras en god grundstandard när det gäller barnomsorg, hälsooch sjukvård, kollektivtrafik, utbildning och äldreomsorg. Det är också viktigt att hushållen stöds regionalpolitiskt. Det nuvarande bostadstillägget vill vi utveckla till ett bastillägg. Bostadskostnaden kan i och för sig vara låg i glesbygd, men transportbehovet är betydligt större där och medför en högre kostnad. Bastillägget skall baseras enbart på familjens inkomst och antalet barn. Bastillägget jämställer därmed familjen i Ammarnäs med familjen i Stockholm när det gäller ekonomiskt stöd. Och ingen skall få mindre än man har i dag. Vårt förslag om en skattefri zon — dvs. att de första 31 000 kr. man tjänar skall vara skattefria — är också en reform som gynnar glesbygden, där det finns ett förhållandevis större antal lågkomstintagare och deltidsarbetare. Men detta radikalt höjda grundavdrag gynnar alla människor med låg inkomst. Det är precis tvärtemot vad folkpartiet och Bengt Westerberg vill göra. Han vill sänka skatten för höginkomsttagare så att människor skall arbeta mer; då får vi enligt hans recept ökad tillväxt. Smulorna skall så småningom ramla ner till låginkomsttagarna, som Lars Werner sade. Men om människorna väljer att hellre arbeta mindre för att få mer tid för omsorg om varandra, då faller hela den Westerbergska modellen. Dessutom är det en mycket materialistisk människosyn att ökad konsumtion ger högre välstånd. Den ställer inte miljöpartiet de gröna upp på. Sedan ett tillrättaläggande. Statsminister Ingvar Carlsson sade i en replik till Anna Horn tidigare i dag att vårt förslag till höjt grundavdrag skulle kosta flera tiotal miljarder kronor. Vårt förslag och vår beräkning, enligt vilken kostnaden blir 5,5 miljarder kronor — har lämnats till finansdepartementet. En av Ingvar Carlssons närmaste medarbetare, Klas Eklund, och flera med honom har bekräftat att miljöpartiet de gröna har räknat rätt. De höjda grundavdragen kommer alltså att kosta 5,5 miljarder kronor. I miljöpartiets regionalpolitik finns målet ett levande jordbruk över hela landet. Detta skall underlättas av det arealbidrag som vi vill införa. Med arealbidraget vill vi gynna det biologiska jordbruket och överföra resurser från södra Sveriges kemiintensiva jordbruk till mellersta och norra Sverige. Arealbidraget finansieras genom avgifter på konstkväve och bekämpningsmedel. Herr talman! De målsättningar miljöpartiet de gröna arbetar med också i regionalpolitiken är att minska sårbarheten i samhället, att minska transportberoendet och energibehovet och att skapa möjligheter för ett nytt småskaligt och miljövänligt näringsliv. Våra förslag och reformer gynnar både hushåll och näringsliv, och den helhetssyn som vi har gör det möjligt för hela landet att överleva. Jag undrar: Kommer arbetsmarknadsminister Ingela Thalén att föra en regionalpolitik som möjliggör för hela Sverige att leva?

Herr talman! Sverige är i dag det land som nått allra längst med att kombinera hög sysselsättning och låg arbetslöshet. Det ger oss mycket goda möjligheter att förfina och utveckla den svenska sysselsättningspolitiken. Tack vare arbetslinjen har vi kunnat se till att vår arbetskraft och vårt näringsliv klarat omställningarna i produktionen och förändringarna på arbetsmarknaden. Den strategi vi följt i Sverige, att i alla ekonomiska lägen sätta kravet på full sysselsättning främst, får allt starkare stöd bland ekonomiska forskare. Idén bakom den åtstramningspolitik som förts i flera västeuropeiska länder sedan början av 1980-talet har varit att en period av hög arbetslöshet skulle råda bot på inflationen. Ett par år av självfabricerad recession skulle skaka om hela systemet, och sedan skulle en ny, mer verklighetsanpassad ekonomi återuppstå, var det i varje fall tänkt. Men idén har slagit helt fel. I de länder som följt receptet har arbetslösheten ökat till helt osannolika nivåer, mätt med efterkrigstidens mått, samtidigt som inflationen minskat mycket måttligt. Arbetskraftsdeltagandet i dessa länder ligger långt under den svenska nivån. Arbetslösheten drabbar inte i första hand dem som har fasta arbeten och är pådrivande i prisoch lönebildningen, utan dem som finns i arbetsmarknadens utkanter: ungdomar, kvinnor och äldre män, som redan tidigare har svårt att få fotfäste i arbetslivet. De tvingas gå arbetslösa allt längre tider, förlorar sin s.k. användbarhet på arbetsmarknaden och förmåga att konkurrera om de lediga jobben. Deras inverkan på lönebildningen är minimal. Dessa nya insikter betyder att synen på arbetslösheten som ett allmänt ekonomiskt styrmedel måste revideras. Om en ökad arbetslöshet leder till en bestående ökning av arbetslösheten blir det allt viktigare för den ekonomiska politiken att förhindra att arbetslösheten över huvud taget stiger eller uppstår. En aktiv sysselsättningspolitik blir därför ett allt viktigare selektivt medel i den ekonomiska politiken. Det är just i detta avseende som den svenska politiken skiljer sig tydligast från andra länders. De problem vi nu har på den svenska arbetsmarknaden är helt annorlunda jämfört med åren då hundratusentals människor gick utan arbete, också i Sverige. Arbetskraftsbristen är både en realitet och en myt. Ingen vill förneka att det råder brist på utbildad arbetskraft inom en del områden.

Fortfarande finns det också mer att göra för att få tillgången på arbete mer jämnt fördelad över landet. Den regionala utvecklingen var under några år i mitten av 1980-talet klart otillfredsställande. Trycket på storstadsområdena — och då främst Storstockholm — var starkt. Inflyttningen till storstäderna var större än utflyttningen. Regeringen satte därför in kraftiga regionalpolitiska åtgärder för att få till stånd en mer balanserad utveckling. Det är en politik som varit och är framgångsrik. Vi har nu en mer balanserad regional utveckling. Det behövs fortsatta åtgärder på den inslagna vägen. Under det senaste året har t.ex. Stockholmsregionen haft flyttningsunderskott gentemot övriga län. Samtliga skogslän har i år haft befolkningstillväxt, tvärtemot det som Per-Ola Eriksson påstod för en stund sedan. Det finns människor som står till arbetsmarknadens förfogande och är beredda att göra en insats. Men vad gör arbetsmarknaden och vad gör arbetsgivarna för att ta emot dessa människor på sina arbetsplatser? Hur ser den arbetsmiljö ut till vilken dessa människor borde kunna gå? Hur fungerar arbetsorganisationen? Vilka utbildningsoch utvecklingsmöjligheter har dessa arbetsplatser att erbjuda? Vad görs för att minska personalomsättningen? Enligt AMS statistik över industriarbetarnas sysselsättning ökar den årliga personalomsättningen. 1987 var den uppe i 21 9e. Vad görs på arbetsmarknaden för att minska sjukfrånvaron? Under de senaste åren har sjukfrånvaron inom arbetskraften ökat markant, från i genomsnitt 18,4 dagar 1983 till 23,1 dagar 1987. Varje frånvarodag kan uppskattas motsvara ca 19 200 förvärvsarbetande. En sänkning av sjuktalet till 1983 års nivå skulle kunna ge ett arbetskraftstillskott motsvarande ca 90 000 förvärvsarbetande. Det gäller inte bara att rekrytera personal, utan också att behålla den. För att öka sysselsättningen och möta bristen på arbetskraft kommer regeringen att utveckla den aktiva sysselsättningspolitiken. Politiken måste ständigt anpassas till de nya krav som utvecklingen på arbetsmarknaden ställer. Det krävs en effektivare förmedling, en ökad satsning på utbildning samt åtgärder för att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. Vi måste stimulera rörligheten i Norden och se till att ungdomar snabbare kommer ut i arbete. Aktiva insatser för långtidsarbetslösa krävs t.ex. i form av rekryteringsstöd. Den försöksverksamhet som startades för att underlätta för invandrare att få arbete skall naturligtvis fortsätta. Här är det många fler län som vill vara med. För att ytterligare öka sysselsättningen och möta den stora efterfrågan på arbetskraft kommer regeringen att utveckla arbetsmarknaden så. Jag återkommer med förslag till en rad åtgärder för att inom det arbetsmarknadspolitiska området ytterligare främja tillgången på arbetskraft och underlätta för dem som trots situationen är arbetslösa och saknar fotfäste på arbetsmarknaden. 1990-talets arbetsliv ställer oss inför nya och stora utmaningar. Den stora uppgiften är att skapa en politik för det goda arbetet. Arbetsmarknadspolitiken behöver inte längre ägna samma möda som under krisåren åt att hålla arbetslösheten i schack. Målet är inte bara arbete åt alla. Arbetet skall också upplevas som meningsfullt. Arbetsmiljön skall vara bra, man skall kunna vidareutbilda sig och man skall ha inflytande över arbetet. Arbetet måste också utgå från omsorgen om miljön och hushållning med våra gemensamma resurser. För att vi skall behålla vårt välstånd och kunna finansiera vår välfärd och privata standard måste arbetena i vårt land höra till de mest effektiva och lönsamma i världen. Villkoren för det är höjd produktivitet och en ständig teknologisk förnyelse. Detta ställer krav på yrkeskunnande och utbildning. En central uppgift för vår arbetsmarknadspolitik blir därför att finna former för utbildning i själva arbetet. Vi behöver bygga ut ett system för återkommande utbildningar i vårt arbetsliv. Vår ungdomsskola är en viktig framtidsinvestering. Men om vi verkligen vill investera i yrkeskunnande och kompetens, så skall vi inte gå förbi alla dem som redan finns i arbetslivet och som kommer att finnas där många år framöver. Herr talman! När det finns gott om jobb och när tryggheten inte är lika hotad, då är det lättare för människor att acceptera förändringar. Då stiger förväntningarna på själva arbetet. Då kan de anställda lägga större tyngd bakom kraven på goda arbeten och mänskliga arbetsmiljöer. Det är vid tidpunkter med hög sysselsättning och låg arbetslöshet som det skapas sådana goda förutsättningar att man med kraft kan angripa miljöproblemen i arbetslivet. I årets regeringsförklaring görs en mycket klar markering om att arbetslivet skall göras tryggare och rättvisare. Trots tidigare insatser är nämligen arbetsskador och dåliga arbetsmiljöer fortfarande allvarliga hot mot folkhälsan. Priset för bristfälliga och hälsofarliga arbetsmiljöer betalas av dem som arbetar i dessa miljöer. De betalar med sin hälsa och försämrad livskvalitet. Varje år anmäler 250 000 människor någon form av arbetsskada, och varje år förtidspensioneras 50 000 människor. Medelåldern bland förtidspensionärerna blir lägre, och i dag är den 51 år. Det är främst industriarbetare och kvinnor i låglöneyrken i dåliga arbetsmiljöer som drabbas av arbetsskador. Bakom dessa siffror döljer sig enskilda människor som lider, som har ont, som mister sina arbeten, som känner sig nervärderade, som isolerar sig och som får sina liv förstörda. Regeringen kommer att inbjuda organisationerna på arbetsmarknaden och berörda myndigheter att delta i en arbetsmiljökommission för att göra särskilda insatser för de 400 000 mest utsatta arbetena. Kommissionen — som kommer att tillsättas inom kort — skall lägga fram förslag till åtgärder som ger hälsosammare arbetsmiljöer, och som minskar de många arbetsskadorna. Inom regeringskansliet pågår nu arbetet med direktiv till kommissionen. Det som har sagts från dem som har varit före mig i talarstolen i denna omgång har varit mycket positivt. Jag tycker att det känns bra att den ansamling kring det positiva inslaget i arbetsmiljöansatsen är så stark. Den här frågan kommer i och för sig att kunna inrymma meningsmotsättningar, och vi kommer säkert att få olika förslag om hur vi skall uppnå det goda arbetet. Men det viktiga är att frågan i sig inte skall behöva innebära partipolitiska motsättningar i någon högre grad. Sonja Rembo var i sitt inlägg inne på en fråga som faktiskt är något av kärnpunkten också i arbetsmiljöfrågorna, nämligen vilket inflytande de anställda skall ha över sin arbetsplats. I detta sammanhang berörde Sonja Rembo det koncernfackliga samarbetet i Norden. Hon sade att denna fråga har varit uppe till offentlig diskussion utan att den tidigare har berörts någonstans när det gäller arbetsmarknad och industriell marknad i Europa. Frågan har faktiskt diskuterats ordentligt åtminstone i det nordiska samarbetet. Den har utretts i nordiska ministerrådets regi, och det finns en rapport. Enligt min uppfattning måste den internationalisering som näringslivet genomgår och den breddning på den nordiska marknaden som både regeringar och parterna på arbetsmarknaden har uttryckt sitt intresse för måste följas av ett inflytande för de anställda och de anställdas organisationer. Det är inte rimligt att en internationalisering av pengar och beslut inte skall få följas av ökad information och ökat inflytande och samråd från de fackliga organisationerna och deras medlemmar. Elver Jonsson var inne på arbetsmiljöområdet, och jag tycker att det är särskilt glädjande att Elver Jonsson uttrycker sig så positivt som han gör. I en tidningsintervju kunde jag nämligen läsa ett citat av en av Elver Jonssons partivänner. Denna partiväns positiva inställning fick man faktiskt leta efter mellan raderna. Jag tycker att det är riktigt att vi gemensamt arbetar med dessa frågor. Men Elver Jonsson frågar varför vi skall ha en kommission och vilka kunskaper det är som saknas. Det finns naturligtvis kunskap som vi ännu inte har fått fram, men det är klart att det finns mycket kunskap ute hos myndigheter, bland forskare och på arbetsplatser. Men den kunskap som vi har bör också tillföras arbetsplatserna, så att arbetsplatserna förändras. Hur dessa kunskaper skall tillföras arbetsplatserna är en fråga som jag tycker att kommissionen bör ägna den största uppmärksamheten åt. Sedan var det flera talare som var inne på att regeringen i elfte timmen skulle ha slängt in arbetsmiljökommissionen för att påverka sina stödtrupper. Detta tycker jag faktiskt är ett ganska grovt påhopp. I det socialdemokratiska valmanifestet ingick ett mycket stort avsnitt om arbetsmiljöproblemen där tillsättandet av en arbetsmiljökommission var ett, dock bara ett, av de många medlen som man måste ha till sitt förfogande för att komma till rätta med just frågorna om arbetsskador. Det är viktigt med regionalpolitiken, säger Per-Ola Eriksson. Det tycker även regeringen. Regeringen har efter diskussioner i riksdagen tillsatt en parlamentariskt sammansatt kommitté som har fått mycket breda direktiv, och den skall ha avslutat sitt arbete i maj 1989. Förhoppningsvis kommer denna kommitté att lägga en god grund för den framtida regionalpolitiken. Även socialavgifterna som instrument för regionalpolitiken ingår i den regionalpolitiska utredningens uppdrag, och jag föreslår att vi avvaktar utredningens ställningstagande innan vi gör något ställningstagande. Herr talman! Nu när vi sett till att det finns gott om jobb igen kan vi lägga större tyngd bakom kraven på mänskligare arbetsmiljöer. Människors vilja till arbete har alltid varit stark, och den är nu starkare än någonsin. Och alla människor behövs i arbete. Vi har inte råd att låta människor gå utan arbete. Vi har inte råd att låta människor slitas ut på sina arbetsplatser. Vi måste ha råd att låta människor ha både arbete och hälsa.

Herr talman! Med Ingela Thalén som ansvarig för regionalpolitiken kanske de regionalpolitiska debatterna här i kammaren ändrar karaktär jämfört med vad vi har vant oss vid under de senaste åren. Men jag är litet orolig. Regionalpolitik i socialdemokratisk tappning får inte bara drivas utifrån storstadsperspektiv, från Nacka till Järfälla. Det finns regionalpolitiska hänsynstaganden att göra och erfarenheter att dra från andra delar av landet som jag tycker att regeringen och socialdemokraterna skulle dra nytta av. Jag skulle vilja ta upp arbetsgivaravgifterna. Ingela Thalén sade att man skulle avvakta med ett ställningstagande tills den regionalpolitiska utred ningen har slutfört sitt arbete. Detta tolkar jag som en reprimand till finansminister Kjell-Olof Feldt, som redan i valrörelsen uttalade sig för att sänkningen av arbetsgivaravgifterna i Norrbotten skulle slopas. Det var ett uttalande som väckte bestörtning även inom de socialdemokratiska leden. Det är bra att arbetsmarknadsministern i dag säger att vi skall avvakta med ett ställningstagande. Det lugnar något, och jag hoppas att beskedet når även Kjell-Olof Feldt. Jag tror att det är viktigt att man behåller de sänkta arbetsgivaravgifterna i Norrbottens län eftersom näringslivet då får en bättre konkurrenssituation. Det fanns en del saker i Ingela Thaléns anförande som jag också vill kommentera i övrigt. Först och främst så sade jag inte att befolkningsströmmarna nu enbart var i negativ riktning utifrån skogslänens situation. Jag redovisade hela perioden, och det var den siffran jag nämnde. Jag noterade visserligen att man de senaste månaderna har haft en annan befolkningsström, men den är tyvärr för liten. Det är därför jag upprepar min fråga till Ingela Thalén om det är regeringens avsikt att 1982 års befolkningsmål för skogslänen skall uppfyllas och på vilket sätt det skall ske. Det som nu sker är inte tack vare regeringens åtgärder, utan närmast trots regeringens åtgärder. De 200 extra miljoner som man tillsköt till regionalpolitiken för ett par år sedan har haft effekt. Låt mig också säga att det finns ett område i Ingela Thaléns anförande som jag skulle vilja att hon utvecklar närmare. Det handlar om att främja tillgången på arbetskraft i olika regioner och företag. Med vilka medel avser man att främja den arbetskraftstillgången? Avser man att använda förbättrade arbetsmarknadspolitiska åtgärder, av typen flyttningsbidrag eller andra flyttningsstimulerande åtgärder? Om det är så ser jag med en viss oro på framtiden. Jag tror att det skulle vara bra om regeringen skulle lägga ned större intresse och kraft på att främja företagens intresse att hitta andra lokaliseringsmönster i vårt land än de som vi har varit vana vid de senaste åren. Härigenom skulle man också tillgodose viktiga regionalpolitiska behov.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern talar om framtidens arbetsmarknadspolitik, och hon gör det så att man blir varm, för att inte säga rörd. Vi behöver sikta mot det ”goda arbetet,” som behöver anpassas till en ny situation. Arbetet skall vara meningsfullt. Det skall vara resursbevarande och inflytandet för de anställda skall vara stort. Ja, det är goda, liberala teser, och jag är beredd att instämma i dem. När det gäller frågan om hög sysselsättning och det vi kallar för arbetslinje, är det bara att konstatera och komma ihåg att därom har det funnits en bred enighet i Sveriges riksdag. Det tror jag är en styrka för hela landet. Jag tycker också att arbetsmarknadsministern förde ett intressant resonemang när hon sade att en låg inflation inte garanterar en låg arbetslöshet. På den punkten känner jag också sympati, och jag instämmer i det. Medge emellertid att en hög inflation onekligen är ett starkt hot. Den höga inflationen lever vi med just nu. Arbetsmarknadsministern stack sedan in en mening, där jag undrar vad som egentligen avsågs. Hon sade att det nu skiljer sig från åren då tusentals gick utan arbete. Vilka år avser arbetsmarknadsministern? Herr talman! Jag saknade att det inte sades någonting om de handikappades möjligheter till arbete. Det skulle vara välgörande om arbetsmarknadsministern kompletterade med något om detta. I det regionalpolitiska avsnittet talade statsrådet om inflyttning till storstäderna som ett problem. I sådana frågor gäller det också för ett nytt statsråd att inte vara helt historielös. Man skall komma ihåg att statsrådets partikamrater 1982 här i kammaren i en stor reservation krävde att tillväxten i storstäderna skulle beaktas — inte därför att den var för hög, utan därför att man menade att den var för svag! Statsrådet menade att det var en insinuation att efterfråga varför kommissionen kom in i valrörelsen. Min tanke gällde närmast vad det var som hände mellan vårsessionen och valrörelsen som gjorde att regeringen, enkannerligen statsrådet Thalén, behövde en kommission. Jag tror i och för sig att den kan lägga fram en del värdefulla synpunkter och att det kan finnas skäl att ha en arbetsgrupp i denna fråga. Det får emellertid inte bli en grupp som under tiden obstruerar nödvändiga insatser. Det finns nämligen mycket vi vet och kan göra, och det bör ske också medan en sådan kommission arbetar. Därför står jag kvar vid den uppmaning som jag framförde i mitt anförandet — det är dags att gå från ord till handling.

Herr talman! Jag hade, liksom Elver Jonsson, blivit aviserad att arbetsmarknadsministern ville tala om arbetsmiljöfrågor. Jag är glad över att hon inte begränsade sitt perspektiv, utan gav oss något av en programförklaring. Det var inte mycket i den programförklaringen som jag hade något att invända emot —i alla fall inte innan jag har sett vilka konkreta förslag som alla de vackra orden kommer att ligga bakom. Det är mycket viktigt att vi är litet ödmjuka inför situationen på arbetsmarknaden. Vi har sett till att det finns gott om jobb, sade Ingela Thalén. Vilka är vi? Det skulle möjligen kunna vara de internationella ekonomer och de länder ute i världen som håller i gång högkonjunkturen. Vi i Sverige kan dessvärre göra ganska litet åt detta. Man jämför, vilket gjordes tidigare här i den allmänpolitiska debatten, på ett hämningslöst sätt med den utveckling som vi hade under den djupaste lågkonjunkturen under efterkrigstiden. Jag tror att svensk politik skulle må bra av att arbetsmarknadspolitikerna — de som tror att man kan lösa alla problem med ett nytt bidrag, en ny skatt eller ett nytt förbud — vore litet mera ödmjuka och såg litet grand till orsak och verkan. Vi har inte en så ljus situation på arbetsmarknaden som man vill göra gällande. Det var det jag ville visa med mitt inlägg. Professor Leif Svanström vid Karolinska institutet visar att sedan mitten av 1960-talet har antalet personer utanför den reguljära arbetsmarknaden ökat från 200 000 till 600 000. Det är dessa människor som står för höga sjuktal och hög dödlighet. Detta visar hur viktigt det är att arbetsmarknaden fungerar, att människor inte slås ut och att man för en politik som leder till sysselsättning, också under lågkonjunkturer. Det är detta, Ingela Thalén, som oroar mig djupt. Vad tänker regeringen göra för att möta en kommande lågkonjunktur?

Herr talman! Jag är mycket förvånad över att ingen vill diskutera frågan om sex timmars arbetsdag.

Detta är otroligt. Jag skulle vilja höra Ingela Thalén tala litet grand om sex timmars arbetsdag. Den debatt som vi hade på försommaren, och som jag refererade litet till i mitt förra inlägg, handlade en del om sex timmars arbetsdag. Den debatten var spännande eftersom flera lade sig i den. Vi fick bl.a. höra en partisyster till Ingela Thalén säga följande: Det som på 1970-talet var en vision är i dag en nödvändighet. Just precis, det är nödvändigt med sex timmars arbetsdag bl.a. därför att många kvinnor i detta land är deltidsarbetslösa. Talet 140 000 är ett tal som Ingela Thalén själv har nämnt, och som jag litar på. Dessa kvinnor vill och måste egentligen arbeta heltid och ha en heltidslön, men de får inte göra det av olika skäl. Det finns andra som i dag sliter åtta timmar om dagen, framför allt kvinnor i monotona och slitsamma jobb som inte kan hålla på så länge till. Hela tiden slits nya människor och fler kvinnor ut, därför att det fungerar på detta sätt och, herr talman, därför att det beträffamde makten över arbetsplatserna ser ut som det gör. Till slut vill jag säga: Det finns vissa propåer, som kanske kommer att finnas med i direktiven till den kommission som skall arbeta med arbetsmiljöfrågorna och som är mycket betänkliga. Bl.a. har ”Blomman”, Metallarbetareförbundets ordförande, sagt att det kan komma att handla om arbetsmiljöavgifter som tas ut när skadorna redan är skedda. Vad är detta? Ställer också Ingela Thalén upp på det? Annars tycker jag att man i mycket kan uppfatta Ingela Thalén som den som har förstått vad det handlar om och som också uppträder ärligt i politiken. Litet kamp skulle nog behövas.

Herr talman! Per Ola Eriksson behöver nog inte vara orolig. Regionalpolitiken kommer inte att utgå enbart ifrån vare sig Nacka eller Järfälla kommun, även om jag i och för sig inte tycker att Järfälla kommun är någon särskilt dålig replipunkt — men detta kan vi kanske diskutera senare. Jag vidhåller det jag sade inledningsvis, att frågan om sänkta socialavgifter ingår i utredningsdirektiven och att vi får ta ställning när utredningen kommer med sina förslag. Beträffande tillgången på arbetskraft, rörligheten och arbetsplatsernas utformning: Denna fråga har både Per-Ola Eriksson, Elver Jonsson och Sonja Rembo varit inne på. Sonja Rembo säger: Det är vackra ord — jag väntar på de konkreta förslagen. Men vi var tydligen överens om orden. När jag talar om rörlighet och om vilka åtgärder som man kan vidta för att stimulera arbetskraftsutbudet, handlar det kanske inte om några innovationer. Jag tror faktiskt att den svenska arbetsmarknadspolitiken, med det resultat som den visar, är mycket framgångsrik och har varit framgångsrik. Med de successiva förändringar som arbetsmarknadsoch sysselsättningspolitiken dagligen genomgår tror jag också att den blir ett effektivt redskap. Det är klart att några av dess inslag måste förstärkas och andra försvagas eller helt tas bort, beroende på hur verkligheten förändras. Men i Sverige har faktiskt arbetslösheten och sysselsättningen haft helt andra tal än i den europeiska omgivningen, trots att vi har levt i samma internationella ekonomi. Svensk sysselsättningspolitik har varit effektivare. Inte minst just detta faktum att vi i Sverige har använt 70 96 av våra medel till aktiva åtgärder och 30 90 till kontantstöd, medan man i något av våra grannländer har haft det omvända förhållandet, råder det väl ingen tvekan om har haft positiv effekt. Jag talar om ökad satsning på utbildning för att möta 90-talets arbetsmarknad. Beträffande jämställdhetsfrågorna var Viola Claesson förvånad över att vi inte hade tagit upp sextimmarsdagen. Jag kan hålla med om att det är berättigat att vara förvånad, men det handlar mer om ett begränsat utrymme än om något ointresse. Socialdemokraterna har tagit ställning för sex timmars arbetsdag, med delmålet att nå sju timmars arbetsdag före sekelskiftet. Arbetstidskommittén har fått en mycket vid uppgift, nämligen att se på hur de olika arbetstidsförändringarna skall påverka. Jag vet att diskussionen ute i valrörelsen har varit att man har ställt sexveckorssemestern mot en diskussion om annat arbetstidsuttag. Men frågan om sex veckors semester har varit en rättvisefråga för olika grupper på arbetsmarknaden, och denna fråga har socialdemokratin i valrörelsen sagt att vi måste vara beredda att lösa. Vi kommer också att lägga fram förslag om detta under mandatperioden. Ackordshetsen är något dåligt. Jag tycker som person att jag inte vill acceptera en arbetsorganisation där ackord är ett inslag. Men jag förfogar inte över styrmedlen i det här avseendet. Däremot kan jag uppmana dem som förfogar över styrmedlen att ta sig en ordentlig funderare beträffande på vilket sätt ackordshetsen påverkar arbetsmiljön. Jag har också sett effekter av detta. Jag tycker kanske att den här frågan, precis som i dag, fortsättningsvis måste vara en fråga för parterna på arbetsmarknaden. Men jag kan ändå personligen uttrycka en mening om detta. I fråga om konkreta åtgärder på jämställdhetsområdet kan jag — eftersom det är så nyligen — påminna om den jämställdhetsproposition som riksdagsmajoriteten ställde sig bakom och där reservationerna var ytterst få. I det aktuella jämställdhetsbeslutet handlade det om mycket konkreta åtgärder för att bryta upp den könsuppdelade arbetsmarknaden och gå in med konkreta förslag för att nå både långsiktiga mål och delmål, för att nå jämställdhet. Jag delar Viola Claessons uppfattning när det gäller könsneutraliteten. Men jag måste faktiskt ändå erkänna att det tyvärr är en både moralisk och kulturell fråga att bryta igenom detta med könsneutraliteten. Vi tar små steg, men vi tar dem ändå. Jag är övertygad om att vi kommer att nå jämställdhet både i samhället och på arbetsplatserna. Det säger jag också därför att jag vet att frågan om jämställdhet påverkar frågan om arbetsmiljön. Sonja Rembo frågar: Vilka är ”vi” som har påverkat sysselsättningen och arbetslösheten? ”Vi” kan t.ex. vara den svenska riksdagen. ”Vi” kan t.ex. vara arbetsmarknadsdepartementet och regeringskansliet. ”Vi” kan också vara de som sitter i arbetsmarknadsverkets styrelse, och ”vi” kan även vara alla de som arbetar på arbetsmarknadsverkets alla arbetsplatser. Men det är ingen tvekan om att vi i Sverige genom arbetsmarknadspolitikens olika insatser har åstadkommit en situation som är mycket mer gynnsam för de svenska löntagarna än för löntagare någon annanstans i Europa i dag.

Herr talman! En effektiv och bra regionalpolitik är bra för Järfälla liksom för Årjäng, Strömsund och andra orter här i landet — det kanske vi kan vara överens om, Ingela Thalén och jag. Ingela Thalén var en erkänt duktig kommunpolitiker. Jag hoppas att de duktiga takterna sitter i också beträffande det regionalpolitiska området. Det är ett viktigt område och ett intresseområde för centerpartiet. Vi kommer noga att följa Ingela Thaléns arbete på regionalpolitikens område, och det finns väl anledning till tentamen då och då. Att jag tog upp de sänkta arbetsgivaravgifterna berodde helt enkelt på den oro som Kjell-Olof Feldts uttalande skapade. Det kan bli en björntjänst beträffande etablering av nya företag och utveckling av ny verksamhet i de län som sedan länge har haft stora arbetslöshetsproblem. I mitt inledningsanförande ställde jag ett antal frågor som Ingela Thalén inte har kommenterat, och då ställde jag ändå inte så många frågor som en del andra meddebattörer gjorde. Jag tog upp arbetsmiljödelen inom vårdsektorn. Vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att förbättra arbetsmiljön inom vårdsektorn och locka människor till vården? En dålig arbetsmiljö, tunga jobb och svåra arbetsuppgifter inom sjukvården skapar i dag problem och lockar heller inte ungdomar att söka sig till vårdyrkena i önskvärd takt. Sedan vill jag åter ta upp frågan om befolkningsmålen för skogslänen. Det var min andra fråga till Ingela Thalén, och jag upprepar den här: Är det regeringens avsikt att 1982 års befolkningsmål skall gälla för skogslänen, och vilka åtgärder avser regeringen i så fall att vidta för att nå det målet? Även om en regionalpolitisk utredning arbetar måste ändå regeringen under den tiden vidta åtgärder på det regionalpolitiska området. Regeringen kan inte, hoppas jag, vara till freds med att storstadsområdena i dag växer betydligt snabbare än när centern hade regeringsansvaret. Det skulle också vara intressant att få veta — vilket är en ny fråga — hur regeringen avser att följa upp kampanjen Hela Sverige ska leva. Under kampanjtiden har det kommit fram många fina förslag från olika län, kommuner, enskilda människor och organisationer. Vilka åtgärder kommer regeringen att vidta för att följa upp kampanjen? Hittills har förslagen skickats till regionalpolitiska utredningen, och jag tycker att det vore synd om de skulle få stanna där några år framöver — vilket torde vara ungefär den tid det kommer att ta innan utredningen är klar och remisstiden är slut.
Herr talman! Det var ett illavarslande svar jag fick av Ingela Thalén. ”Vi” är med hennes vokabulär politiker och byråkrater. Det var just det jag var rädd för. Där sprack enigheten mellan henne och mig. Svensk arbetsmarknadspolitik har många positiva inslag, helt klart, men den kan bara lappa och laga i det som annan politik åstadkommer, främst den ekonomiska politiken. Det är märkligt att inte Ingela Thalén tar upp det som skrevs i departementspromemoria nr 16 år 1988 såsom diskussionsunderlag för ett 90-talsperspektiv. Där talas det om att 1990-talet kommer att innebära stora krav på arbetsmarknadens funktionssätt. Bristen på arbetskraft kan bli ett besvärande problem inom vissa sektorer, sägs det. Samtidigt kommer sannolikt svårigheterna att öka för arbetslösa personer med bristfällig utbildning att få arbete. Utslagningen av äldre personer riskerar också att öka. Polariseringen kan därmed komma att skärpas på 1990-talets arbetsmarknad. Vad Ingela Thalén har att säga är att arbetsmarknadspolitiken kommer att fortsätta i stort sett på samma sätt som den har bedrivits hittills med kanske smärre justeringar åt ena eller andra hållet. Jag kan koppla avslöjandet av innebörden i ordet ”vi” till innebörden av vad Ingela Thalén sade i sitt huvudanförande, nämligen att ”man” skall ha inflytande över arbetet. Jag vet av erfarenhet att ”man” i socialdemokratisk vokabulär inte betyder enskilda arbetare och tjänstemän utan ”vi”, precis samma ”vi” som Ingela Thalén använde tidigare, nämligen partiet, byråkraterna, politikerna och fackföreningsorganisationen. — Det är därför hon kan hota med lagstiftning om koncern-fackligt samarbete innan frågan varit föremål för allmän debatt här i Sverige. Frågan har inte diskuterats i riksdagen, inte heller nämnvärt i massmedia. Det är lätt att skryta över framgångar i den högkonjunktur vi nu har. Det är inga svårigheter. Frånvaron har ökat, sjuktalen ökar, omsättningen ökar. Det är precis samma mönster som under tidigare högkonjunkturer. Jag har upplevt det förr och kommer förmodligen att få uppleva det senare i andra högkonjunkturer. Men vi får inte ta det till intäkt för att vi har klarat problemen. Det har vi inte. De grundläggande strukturella problemen i svensk ekonomi och på svensk arbetsmarknad består dess värre, herr talman, och jag har inte hört någonting från Ingela Thalén som skulle innebära att regeringen är beredd att tackla dessa problem på något annat sätt än hittills.
Herr talman! Jag ställde till arbetsmarknadsministern en annorlunda miljöfråga. Jag vill upprepa den, därför att det är angeläget att aktualisera den. Den lyder: Är arbetsmarknadsministern beredd att medverka till att våra arbetsplatser hålls fria från bruksgifter? Jag nämnde tobaken och alkoholen. På tobaksområdet är vi på ganska god väg, men på alkoholområdet återstår väldigt mycket att göra. Jag nämnde de gravida kvinnorna, arbetslivet i stort, yrkestrafiken för att ta några exempel på områden som det är angeläget att hålla helt fria från alkohol. Det var en viktig arbetsmiljöfråga. Därför blev frågeställningen: Är regeringen beredd att kraftfullt ta sig an dessa miljöproblem — tobak och alkohol i arbetslivet? Arbetsmarknadsministern nämnde, beträffande sysselsättningssituationen, att vi har helt andra tal i Sverige än i Europa i stort. Det är en riktig iakttagelse. Vi har varit i hög grad överens om att ha en sådan inriktning, som jag tror är en styrka för hela landets arbetsmarknad. Siffrorna 70-30 till förmån för arbetsmarknadspolitiska åtgärder visavi kontantunderstöd betyder att vi har omvända tal jämfört med Europa i övrigt, precis som statsrådet sade. Därtill kan sägas att det var ännu starkare accentuerat för några år sedan, då talen var ungefär 80-20. Arbetsmarknadsministern uttryckte i ett tidigare inlägg att hon hoppades att vi skulle kunna ta oss fram när det gäller arbetsmiljöfrågorna och annat som ligger under hennes domvärjo utan partipolitiska motsättningar. Låt mig säga, i min slutreplik, att jag uppskattar ett sådant uttalande. Det inger en förhoppning om att sakfrågorna skall kunna få dominera under denna riksdag och denna mandatperiod. Det vore en seger inte bara för riksdagsarbetet utan också för arbetsmarknadspolitiken.

Herr talman!

Vart tog kravet på sextimmarsdagen vägen? Det är en reform som många anser behövs nu, därför att det läge vi har diskuterat i dag är ett tecken på en kris på olika områden. Och det är inte företagen som befinner sig i kris. Jag håller med Ingela Thalén om att det ligger mycket av myt i talet om att det råder brist på arbetskraft. Det uttalande jag citerade tidigare innebär just att det som på 1970-talet var en vision i dag är en nödvändighet — dvs. sex timmars arbetsdag. Jag skulle önska att Ingela Thalén lovar att agera likadant på den punkten som hon säger att hon skall göra för att försöka påverka synen på ackordshetsen — vilket jag noterar mycket tacksamt. Men det kan bli en hård fight — det förstår jag — att diskutera med alla de manliga förbundstopparna på exempelvis LO-området, av vilka jag nämnde ett namn tidigare. Där är det inte alldeles självklart vilken ställning man skall inta, lika litet som när det gäller Träindustriarbetareförbundets ledning. Kvinnor och män kämpade sig på kongressen nyligen fram till ett beslut om att man skall försöka vara med och stoppa ackordshetsen. Så tillbaka till det som jag nämnde tidigare, vad den kommission som skall förbättra arbetsmiljön skall kunna tänkas jobba med. Jag tycker att det vore ganska lätt om vi fick bort ackordshetsen och sorterade ut ganska många dåliga arbetsmiljöer. Men det räcker naturligvis inte. Det finns arbeten inom vården som också sliter på människor och som behöver diskuteras. Metallindustriarebetarförbundets ordförande Leif Blomberg har tagit upp frågan om arbetsmiljöavgifter, som man skall plocka arbetsgivarna på efter det att skadorna har skett. Ligger detta i stöpsleven, Ingela Thalén? Är detta någonting som vi kommer att få se i direktiven? I så fall handlar det ju om att köpa sig fri när den ena efter den andra går hem med utsliten och förstörd